Herr talman! Jag vill först något kommentera det senaste anförandet, som Stefan Kihlberg höll om hemspråksundervisning och svenska för invandrare. Ny demokrati föreslår att man fryser inne det anslaget under ett års tid för att kommuner och andra skall skärpa sig i frågan, höja kvaliteten och förbättra undervisningen. Det är väl ingen som bestrider deras ambitioner på de två senaste punkterna. Men jag tycker att man kan fråga sig vilka kostnader som uppkommer efter detta år. Med den kunskap vi har om utbildningsverksamhet vet vi att när man skär av en sådan verksamhet, avslutar den totalt och ändå vill behålla kompetensen för att komma i gång igen blir det mycket mycket dyrare. Det finns en del formuleringar i reservationen rörande svenska för invandrare från Ny demokrati som jag vill peka på. Man skriver i reservation 5: ''I alla länder är språket nyckeln och förutsättningen för att kunna bygga upp en hög livskvalitet och fungera som samhällsmedborgare i det nya landet.'' Vilket språk? Är det enbart det svenska språket i Sverige eller enbart det norska språket i Norge? Språk är så mycket mer, Stefan Kihlberg. Språk handlar om egenidentifikation. Det handlar om att du kan tala om vem du är. Det handlar om att du kan tala om vem du är och varifrån du kommer även inom olika delar av landet. Precis samma funktion har språk om de än inte är svenska eller nordiska. En sådan här passus vittnar milt uttryckt om en inskränkt kulturell bildningssyn. Den appellerar till något helt annat än just detta. Vidare skriver man: ''Ansvaret för att lära sig svenska språket bör enligt utskottets uppfattning ligga på den enskilda invandraren -- samhället kan endast erbjuda ett gott stöd. Det bör vara obligatoriskt att lära sig det svenska språket för invandrare som avser att permanent bosätta sig i Sverige. Senast tolv månader efter beviljat uppehållstillstånd bör varje invandrare behärska svenska språket på en definierad nivå. Kunskapskontroll med klara gränser för vad som är godkänt bör införas. Om det är uppenbart att en enskild individ inte anstränger sig eller vill lära sig svenska skall naturligtvis sanktionsmöjligheter övervägas.'' Vi vill driva på behandlingen av uppehållstillstånd. Det är inte ovanligt att vi får hit flyktingar som är analfabeter. Hur går det ihop med ett sådant resonemang som ni för i er reservation? Hur lång tid skall en analfabet få på sig att lära sig det svenska språket, 12 månader eller mer? Ni skriver också om sanktionsmöjligheter och kunskapskontroll. Vilka skall stå för dessa mer än de lärare som arbetar med svenskundervisningen? Vilka sanktionsmöjligheter i övrigt, utöver den möjlighet som Stefan Kihlberg föreslog, att dra in statsbidraget, skulle kunna föreligga? Kan det vara skäl för utvisning, eller vilka ytterligare sanktionsmöjligheter är det Ny demokrati avser? Jag skulle bra gärna vilja veta detta. Jag tycker att övriga partier, alltifrån Vänsterpartiet till Moderaterna, tar kvalitetsfrågorna på allvar. Vi gör det i detta betänkande. Vi har lyckats enas om en text runt detta. Det bör vara en nog så tydlig signal till de olika ansvariga i de här frågorna ute på fältet. Om Ny demokrati inte kan skapa litet substans i vad man avser med kvalitetskontroll, vem som skall stå för den, sanktionsmöjligheter osv. är reservationen snällt tolkat ett kraftigt opportunistiskt slag i luften för att vinna billiga röster, inget annat. Jag vill också kommentera det Jan Björkman sade. Jag håller med Jan Björkman om att det är viktigt att vi nu när vi har en hög arbetslöshet använder ''möjligheten'' att ge unga människor en höjd kompetens genom att ge dem utbildning. Jag tror att de flesta partier i riksdagen står bakom en sådan tanke. Men då tycker vi från Vänsterpartiet att det är väldigt viktigt att vi inte använder detta instrument just därför att vi inte har något annat att ta till. De människor som går in i vuxenutbildning eller bygger på med det tredje gymnasieåret får inte uppfatta att detta blir en förvaring. Det måste framgå mycket tydligt och klart att det är en arbetsinsats som de gör. Naturligtvis gör de den för sig själva, men det är också en arbetsinsats som vi från riksdagen och andra instanser betraktar som en framtida investering för samhället. Därför kanske man borde överväga ytterligare åtgärder för dem som bygger på med det tredje året i gymnasieskolan. Man kanske skulle eftersträva att göra gymnasieskolan litet mer lik arbetslivet i övrigt som en slags markering av att vi anser att detta är en arbetsinsats och en nödvändig investering för samhället. Här kanske man skulle pröva frågan om att införa reglerad arbetstid i gymnasieskolan. Jag tror att Assar Lindbeck skulle tycka om en sådan här idé. Det är den enda punkt som jag och Assar Lindbeck kan föra ett resonemang om. Jag skulle kunna tänka mig att vi förde en diskussion och utredde villkoren för att införa sex timmars arbetsdag i gymnasieskolan. Det är ett gammalt krav från Vänsterpartiets sida att man borde undersöka den möjligheten, vilka effekter det har på olika avtal för lärare och andra. Man skulle kanske kunna utöka studietiden successivt under de tre åren i gymnasieskolan. Räknar man genomsnittligt på vad detta skulle innebära under ett läsår får man utgå från att eleverna i gymnasieskolan i dag har ca 900 sextiominuterslektioner i skolan. Skulle vi införa sex timmars arbetsdag -- i så fall menar jag att man gör allt arbete i skolan, man har inte läxor -- får man räkna med en viss semestertid och att det faller bort en del dagar genom helger. Om man för enkelhetens skull räknar med att arbetsåret är 44 veckor skulle man få 200 timmar mer för studier i skolan. Jag tycker inte att det i det fallet är orimligt att pröva frågan om inte detta också borde ge någon form av ekonomisk stimulans för de elever som är villiga att bygga på sin utbildning med ett år till för att öka sin kompetens och göra en bättre insats på sitt jobb framöver. De skulle få en viss ekonomisk ersättning för detta. Alternativet är att de struntar i att bygga på sin utbildning och i stället blir föremål för andra arbetsmarknadspolitiska insatser, som kanske är betydligt dyrare. Jag vet att det jag säger i dag är något nytt, men jag tycker att det är något som de andra partierna borde ta till sig. Jag skall föra fram detta till höga vederbörande som inte är här i dag. Jag tänker på statsråd och andra. Herr talman! Det är bra att det genom det beslut vi fattar i dag införs stimulansbidrag till skolans fysiska arbetsmiljö. Det bygger på en gammal uppgörelse mellan oss och Socialdemokraterna från striden om ändrat huvudmannaskap för lärarbefattningar. Vi välkomnar detta. Tyvärr ansluter sig utskottet inte till vårt förslag när det gäller ytterligare medel -- 100 miljoner kronor, vilket inte är mycket i dagens ekonomiska debatt. Vi vill anslå ytterligare 100 miljoner kronor till inredning och utrustning. Vi gör det dels naturligtvis av arbetsmarknadspolitiska skäl, därför att det ger jobb i handel osv, dels av omsorg om utbildningens kvalitet. Det behövs litet annat än väggar, tak och golv för att bedriva en bra undervisning. Det behövs även viss utrustning för bra laborationer, och det behövs bra böcker i skolbiblioteken, osv. 100 miljoner kronor är ju inga fantasisummor i detta sammanhang, men tyvärr tillstyrker utskottet inte vårt yrkande. Dessutom vill vi anslå ytterligare 100 miljoner kronor till vuxenutbildning, just mot bakgrund av behovet av en höjning av kompetensen inom bl.a. det svenska näringslivet. Till slut har vi från Vänsterpartiet föreslagit att man borde återinföra ett sektorsbidrag till skolan. Det beror kortfattat på de rapporter som vi har fått utifrån om kraftiga nedskärningar på skolans område. Svenska kommunaltjänstemannaförbundet talar i en undersökning som man gjort om 40-procentiga nedskärningar på skolans område ute i kommunerna. Vi från Vänsterpartiet är helt övertygade om att detta kommer att få negativa konsekvenser på skolans område när det gäller olika kvalitetsfrågor. När det gäller frågan om vem som styr skolan eller inte, säger de andra partierna att det finns ett statsbidrag ute i kommunerna i en säck eller en påse -- jag tycker att det nu för tiden börjar likna mer en påse än en säck, i alla fall när det gäller storleken. Det gör att kommunerna själva styr över skolan och bestämmer hur de skall använda sina medel. Det gör de inte alls. Detta kan vi diskutera länge. Det finns nämligen styrdokument också härifrån där det sägs vad skolan är ålagd att göra och inte göra. Därmed styr vi också på sätt och vis hur man skall använda pengarna. Att införa ett sektorsbidrag handlar om något helt annat. Det inskränker inte kommunens egen självbestämmanderätt. Det tydliggör vårt nationella ansvar för skolan, för en likvärdig skola som barnen skall möta oavsett vilka villkor som de kommer från. Det är detta som det handlar om. Det handlar om att vi skall säga att om vi vill genomföra reformer och om vi vill lägga ytterligare åtaganden på kommunerna eller på skolan i form av en läroplan som är ett styrdokument, skall vi också kunna säga att vi beräknar att det kommer att kosta litet mer pengar och att vi därför lägger på sektorsbidraget. Sedan identifierar vi dessa pengar. Det innebär att vi räknar med att man från denna nivå klarar av att bedriva denna verksamhet och fullgöra de uppgifter som vi anser att skolan i Sverige gemensamt skall göra för att ha just likvärdigheten som ledstjärna, den likvärdighet som från början infördes i utbildningsdebatten av, tror jag, Tage Erlander och senare även av Olof Palme. Jag kan rekommendera en del socialdemokrater att läsa sin historia på dessa punkter. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag har dragit över min taletid, men jag var engagerad, och är. Jag slutar mitt anförande med att yrka bifall till vår motion Ub502 yrkandena 1, 7 och 18. Dessutom yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2 och 3. Jag kunde tyvärr inte delta i slutjusteringssammanträdet i utskottet. Det beror på att vi riksdagsledamöter har mycket att göra.

Herr talman! Nog var Björn Samuelson engagerad alltid. Jag skulle vilja påstå att han var mer än så. Han gick över i vad jag kallar affektiva rallarsvingar och kraftfulla insinuationer. Men jag ser igenom det och skall försöka förstå vad han egentligen sade. Då konstaterar jag med stolthet att om det innebär att man har en inskränkt bildningssyn att tycka att det svenska språket skall talas i Sverige, då är jag stolt över att ha det som Björn Samuelson kallar för en inskränkt bildningssyn. Jag tycker att det svenska språket är värt att värna. Om jag åker till USA, talar jag engelska. Om jag åker till Tyskland, talar jag tyska. Om jag skulle få för mig att fly från Sverige, vilket jag inte alls tänker göra -- jag tycker att Sverige är ett utomordentligt bra land -- t.ex. till Spanien, skulle jag faktiskt, när jag kommer dit och om de tar emot mig på samma vänliga sätt som vi tar emot flyktingar, tycka att det är självklart att jag lär mig spanska mycket fort. Det är mycket viktigt att kunna tala landets officiella språk. Vi anser att hemspråksundervisningen hindrar detta. Detta dokumenteras av tusentals lärare. Detta är alltså väl känt. Det är inte Ny demokratis analys, utan det är Riksrevisionsverkets och alla andra sakliga och kompetenta utredningsinstitutioners analys. Vi drar bara slutsatserna. Som jag sade är krav för oss uttryck för omtanke, vare sig det är fråga om en förälder som ställer krav på sina barn eller ett samhälle som ställer krav på sina medborgare. Det gör man just därför att man bryr sig om. Vi avskyr den slapphet som Björn Samuelson upphöjer till norm. Man kan kalla det mys-pys eller velour. I dess värsta form står symbolen när någon frågar: Vad är klockan? Och den som svarar säger: Vad tycker du själv? Den typen av pedagogik gillar inte vi. Jag anser inte att det innebär att man har en utvecklad bildningssyn. Björn Samuelson talar om analfabeter. Med rätt pedagogik är 700 timmars undervisningsinsats en mycket kraftfull insats. Jag säger med rätt pedagogik, därför att det är självklart att man inte kan använda den pedagogik som man använder för människor som icke är analfabeter. Men det gör man inte. Tvärtom får uppläggningen en våldsam kritik för att den är ineffektiv och stelbent. Det är denna omsorg om att invandrarna skall få just detta stöd. Men de skall också själva faktiskt ta ansvaret för det. Björn Samuelson vet också att inlärning sker först när den individ som befinner sig i undervisningssituationen vill lära sig något. Motivationen hänger samman med den egna inställningen. Sedan spelar det ingen roll hur många timmar som avsätts. Om man inte vill, kommer man ingenstans.
Herr talman! Vi kan diskutera bildningsideal osv. ganska länge. Men jag tycker nog att Stefan Kihlberg har begränsat betydelsen, omfattningen och analysen något av vad ett språk är för en människa, om man sätter in det i möjligheten till bildning och fostran. Det handlar inte enbart om ett språk, i det här fallet det svenska språket. Det är viktigt, det kan jag hålla med om, liksom jag anser att det är viktigt med dialekter. Men jag anser att Ny demokratis reservation saknar substans, därför att ni slänger ur er en massa ord och misshandlar därmed innehållet i frågan med just språket. Det finns många svenska författare som är översatta till en rad olika språk, inte minst barnoch ungdomsförfattare.

Sedan är det naturligtvis intressant att höra att det är Riksrevisionsverkets analyser som ligger till grund för Ny demokratis politik på dessa områden. Stefan Kihlberg säger att detta är mys-pys och velour och jag vet inte allt. Det finns väl även andra mjuka tyger. Jag är inte så insatt i detta. Sedan säger han att jag representerar en hållningslös pedagogik eller metod och säger: Vad är klockan? Ja, vad tycker du själv? Man skulle kunna travestera detta och göra narr av er reservation om sanktionsmöjligheter, eftersom ni inte talar om vilka de är. Man skulle kunna säga: Vad är klockan? Ja, vad tycker du själv? Och vilka sanktionsmöjligheter skall vi överväga om den inte är det?

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket. För att i någon mån glädja Björn Samuelson, som tycker att det är viktigt med dialekter, kan jag tala skånska i stället. Det går lika bra. Jag hoppas att Björn Samuelson förstår mig. Om Björn Samuelson inte är nöjd med texten i reservationen kan han ju läsa motionen. Där står mycket mer. I värsta fall skulle han kunna läsa Riksrevisionsverkets rapport. Det är inte det som är det viktiga. Vi har sagt att hemspråksundervisning är viktig. Men vi tilltror invandrarna att själva avgöra om de vill ha en sådan, i vilken utsträckning den skall bedrivas, hur den skall läggas upp och liknande. Den skall inte sabotera skolundervisningen. Det är det centrala. Om nu Björn Samuelson skulle vilja ha riktigt sakkunnig hjälp, föreslår jag ett sammanträffande med Thomas Gür. Att han heter Gür beror på att hans föräldrar kommer från Turkiet. Han är fruktansvärt kritisk och håller med oss till alla delar när det gäller hemspråksundervisningen. Han tycker själv att den saboterar. Han om någon borde veta vad han talar om. Han är lätt tillgänglig. Han är informationssekreterare hos näringsministern. Jag rekommenderar en lunch tillsammans med honom.
Herr talman! Vi kommer nog inte längre i den här diskussionen, jag och Stefan Kihlberg. Jag har läst hela motionen. Men jag blev inte särskilt klokare när jag jämförde vad som sägs i motionen med vad ni säger i er reservation. Också jag talar dialekt. Ibland är man tvungen att hyfsa till språket litet grand så att människor inte bara lyssnar till hur man säger någonting utan lyssnar till vad man säger. Nog tycker jag att ni är bra slappa i köttet i Ny demokrati i dessa frågor.

Herr talman! Jag skall inte föra någon längre polemik med Björn Samuelson. Jag tror att vi i långa stycken är överens om den utbildningssatsning som vi bägge har berört. Jag blir dock litet fundersam när Björn Samuelson säger: Vi gör dessa satsningar därför att de utgör det bästa till buds stående medlet i dagsläget. Det skulle alltså vara litet tveksamt. När det gäller gymnasieskolan hade det allra bästa varit en snabbare utbyggnad, vilket Björn Samuelsons parti och mitt parti har varit överens om. Det har tyvärr skjutits något på framtiden genom regeringsskiftet. Det är viktigt att man i detta läge gör alla ansträngningar för att bereda människor arbete eller utbildningstillfällen. Om det sedan innebär att satsningen i sig kortsiktigt tjänar ett arbetsmarknadssyfte och långsiktigt behovet för den enskilde -- att den fyller kravet på kompetenshöjning och en höjning av medborgarkompetensen -- är det utifrån min utgångspunkt i varje fall ingen nackdel. Att man tjänar två syften på en och samma gång kan jag leva med.
Herr talman! Det jag ville höja ett varnande finger för var de beslut som vi nu kommer att fatta om att ge unga människor en möjlighet att gå ett tredje år på gymnasieskolan, ökade satsningar på vuxenutbildning osv. De får inte uppfattas som att de är de enda politiska verktyg som finns för att stävja arbetslösheten. Jag menar att ett livslångt lärande med återkommande studier, med en riktigt gedigen och bra utbildningsbas att stå på från början, måste ingå i en samhällspolitisk strategi på lång sikt. Vid en eventuell högkonjunktur gäller det att vi politiker är tuffa -- det kommer i varje fall vi från Vänsterpartiet att vara, det kan jag garantera -- och även då hävdar utbildningens värde för en god kvalitet i samhället. Kanske man också skulle kunna använda utbildningspolitiken för att genomsyra samhället med synen på att bildning och kunskap i sig har ett värde. Jag tänker på kultur och humaniora, som man brukar använda som exempel, men också på naturvetenskap och teknik. Jag tror att det är nyttigt om en bibliotekarie kan hantera en varmluftspistol, en svarv och en borrmaskin.
Herr talman! Det är lätt att instämma i det som Björn Samuelson sist sade. Inte heller vi ser dessa åtgärder som det enda politiska verktyget. De är ett av de verktyg som man i dag kan använda. Det har vi också understrukit genom att säga att dessa satsningar skall ligga inom det reguljära utbildningsväsendet, dvs. inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Det är viktigt. Däremot är jag inte säker på vi här i dag kommer att fatta de beslut som Björn Samuelson nämner. I långa stycken finns det en majoritet mot de förslagen. Jag antar att den kommer att finnas även när det voteras så småningom. Det gör att vi inte får genomslag för alla dessa idéer. Tyvärr är inte, som Björn Samuelson sade i sitt huvudanförande, alla partier överens om vikten av denna utbildningssatsning. I så fall hade inte de reservationer som både Björn Samuelson och jag stöder behövts.
Herr talman! Det är riktigt att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte får igenom dessa satsningar på vuxenutbildning. Jag ser heller inte att vi framöver kommer att kunna få igenom det som arbetarrörelsens två partier står för. Jag tänkte kanske litet för fort. Det finns ändå ett förslag från regeringen om en utbyggnad av det tredje året inom gymnasieskolan. Ibland blir vi politiker anklagade för att det går för sakta, och ibland tänker man för fort. Någonstans däremellan kanske man finner sin harmoni.

Herr talman! Som herr talmannen kanske förstår handlar detta ärende om både ROT-pengar till skollokaler och hemspråksundervisningens vara eller inte vara. I betänkandet döljer sig också det socialdemokratiska utspelet från januari månad om att skapa 190 000 nya jobb. Av de s.k. jobben är 70 000 utbildningsplatser, vilka vi nu skall behandla i detta ärende. Jan Björkman sade att Socialdemokraterna föreslår att man skall skapa 50 000 nya platser på det s.k. tredje året. Ungdomar som har en tvåårig gymnasial utbildning skall få möjlighet att bygga på med ett tredje år, och man skall höja gränsen från Jag menar att det finns en hel del luft i dessa siffror. De är inte realistiska. Det vore bra om jag kunde få litet fler besked av Jan Björkman om hur man tänker sig detta. Det finns två utgångspunkter för mitt resonemang. Den ena utgångspunkten är att Socialdemokraterna här har lagt fram förslag om utbildningsplatser för de kategorier som jag nämnde men också förslag om fler platser inom den högre utbildningen. Man har sagt att det finns ett förslag till anslag för det hela. Men det anmärkningsvärda är att man inte har talat om hur det hela skall betalas, hur det skall finansieras. Nu har man visserligen tillsatt en grupp ledd av Sten Andersson som i maj månad skall komma med ett besparingsförslag. Jag tror nog mer på Jan Björkman än på Sten Andersson i detta fall. Jag vore tacksam om Jan Björkman kunde lätta litet på förlåten och tala om hur finansieringen skall ske. Jag tycker dock att vi skall kunna diskutera realismen i förslaget. Under innevarande läsår har vi erbjudit elever som just har gått en tvåårig gymnasial utbildning att gå det tredje året. Under det här läsåret är det ungefär 11 000 elever som har tagit den här möjligheten. Då är det ganska långt till talet 50 000. Jan Björkman tog också upp vikten av att man skall erbjuda detta. De kriterierna ställer vi upp på till fullo. Det är viktigt att vi ger elever chansen att höja sin kompetens och att kunna vidareutbilda sig osv. Det är oerhört dramatiskt för både självförtroende och självkänsla att hamna i arbetslöshet. Det ansvaret tar vi. Det ansvaret tar också regeringen. I utskottet har vi sagt att alla elever som är under 20 år och som har en tvåårig gymnasial utbildning skall få möjlighet att även gå ett tredje år. Jag tror att vi måste skilja på vad som är gymnasieutbildning och vad som är vuxenutbildning. För den grupp som är över 20 år skall det självfallet finnas möjlighet att gå kommunal vuxenutbildning, folkhögskola eller högre utbildning. Vi bygger trots allt ut dessa sektorer ganska mycket. Det har den här regeringen gjort. Det är också viktigt att vi i dag säger att det är Skolverket som skall fördela dessa pengarna. I reservation 2 vill Socialdemokraterna att vi redan nu skall tala om huruvida det skall finnas möjlighet att gå det tredje året. Vi säger vi att det är möjligt att möjligheten skall finnas, men detta skall vi ta upp i budgetpropositionen nästa år. Detta är ändå ett år framåt. Vi kan inte binda upp oss på det sätt som Socialdemokraterna vill att vi skall göra. Låt mig sedan kommentera detta med komvux och de 20 000 platserna. I den uppgörelse som regeringspartierna träffade med Socialdemokraterna i höstas tillskapade vi 13 000 nya platser inom den kommunala vuxenutbildningen. Vad har då hänt där? Det har visat sig att dessa 13 000 platser inte är fullt utnyttjade. Ungefär en tredjedel står lediga. Vad är då förklaringen till detta? En förklaring är att kommunerna inte har byggt ut vuxenutbildningen, kanske beroende på att som förslaget ligger står staten för den ena halvan av kostnaden och kommunerna för den andra halvan. Det kan vara en orsak. En annan orsak kan vara vuxenstudiestödet. Jag måste ställa några motfrågor. Vad har Socialdemokraterna för plattform för att lägga fram förslaget om 20 000 platser? Vilka garantier har ni för att kommunerna kommer att bygga ut i den omfattningen? Finns verkligen den kö som ni talar om? Det finns ett antal frågetecken när det gäller detta. Det har också visat sig att det har gjorts neddragningar inom vissa sektorer inom den kommunala vuxenutbildningen. Men vad har hänt i stället? Där har ju länsarbetsnämnderna gått in och köpt väldigt mycket utbildning. En viktig punkt som utskottet tar upp här och som vi måste diskutera framöver är just detta om vad som skall vara reguljär utbildning och vad som skall vara arbetsmarknadspolitisk utbildning. Genom åren har vi skapat en djungel på det här området. Det finns också anledning att se över kostnaderna för de olika utbildningarna. Jan Björkman nämnde detta med teknikerutbildningarna och att man skulle skapa 2 000 platser där. Hur kan riksdagen besluta om detta egentligen? Det är faktiskt kommunerna som avgör vilka utbildningar som skall finnas inom komvux. Det är ju ett förslag som den tidigare socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen. Vi kan inte styra härifrån om det skall vara teknikerutbildning eller något annat. Där tycker jag faktiskt att ni gör en liten tankevurpa. Sedan skulle jag också vilja kommentera de reservationer som finns ifrån Ny demokrati och Stefan Kihlbergs anförande. Där får man intrycket att debatten om hemspråk har kommit först nu sedan Ny demokrati kom in i riksdagen. Så är inte fallet. Detta har vi naturligtvis diskuterat under ett antal år. Det skall vi inte sticka under stol med. Med det resurssystem som fanns tidigare, fanns det inget incitament för kommunerna att se över hemspråksundervisningen. Det fanns utan tvekan fall där både lärartäthet och mycket annat kunde ifrågasättas. Men den kritiken har framförts tidigare. Det som har hänt är att riksdagen har stramat upp de regler som gäller hemspråksundervisningen. Men det finns nog anledning att även fortsättningsvis följa frågan. Jag tror att man lurar sig själv litet grand om man säger att vi skall slopa hemspråksundervisningen i skolan. Det finns trots allt barn och ungdomar på 14--15 år som kommer till Sverige och inte har gått i skolan över huvud taget. Jag tror att det är oerhört viktigt att de kan sitt eget språk för att de skall kunna lära sig svenska -- ett nytt språk. Stefan Kihlberg sade att hemspråksundervisningen inte skulle ligga inom skolans ram, men att de organisationer som skulle driva den skulle få statsbidrag till undervisning och lokaler. Jag måste fråga Stefan Kihlberg: Var anslår ni dessa pengar någonstans? Jag har inte kunnat finna dem i era budgetförslag. Det stämmer att både Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket har gjort anmärkningar på undervisningen. Dels har man haft mycket låga elevtal och många avhopp, dels tar det mycket lång tid. Riksdagen fattade beslut -- jag tror att det var våren 1990 -- att vi skulle ha nya statsbidragsregler som gällde just den här delen. Där ger man en klumpsumma, men man skulle också se till att det skulle gå att koncentrationsläsa och att ha större grupper. I de fall där man tittat på detta -- det är i och för sig bara fyra kommuner -- har det inte lyckats att få genomslag för det här. Att då säga att hela statsbidraget skall tas bort är väl ändå inte lösningen. Lösningen är i stället att gå på kommunalpolitiker och skolfolk. Det kan vi göra genom att kommunerna får pengar för detta. De måste se till att de förbättrar undervisningen. Det måste vara den rätta vägen. Slutligen framstår Björn Samuelson som en stor innovatör här i talarstolen när han pratade om att vi skulle kunna varva praktik med utbildning. Jag tror att det ligger en hel del i det Björn Samuelson sade. Jag tror inte att vi skall ha sextimmarsdag o.d., och vi får inte bara skapa skolan till någon slags förvaringsplats. Vi måste också se till att de elever som t.ex. har gått tvååriga utbildningar kan varva utbildning med praktik. Alla elever är inte studiemotiverade. Det finns nog anledning att se över detta i framtiden och hitta olika modeller. Vi måste ständigt vara flexibla inför dessa frågor. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna och Björn Samuelsons yrkande.

Herr talman! Jag nämnde inte alls frågan om varvning av teori och praktik när det gällde diskussionerna om arbetstid och annat i gymnasieskolan. Det handlar mer om att göra gymnasieskolan mer lik arbetslivet i övrigt, Ulf Jag menar att varvning av teori och praktik inte skall komma in först på gymnasieskolan. Jag anser att man från början bör bedriva en utbildning i skolan som varvar teori och praktik. Praktiken får aldrig tjäna som ett alibi för att teorin är erbarmligt dåligt utvecklad eller tråkig. Man får inte för att orka med teorin sätta in litet praktik i stället. Vi har sett att detta många gånger har varit fallet, och det är uttryck för en inskränkt syn på skolutbildningens betydelse för individens utveckling. Kravet på sex timmars arbetsdag har ställts för att arbetstiden i skolan skall kunna regleras. Man skulle härigenom tydliggöra också för eleverna vad som är arbetstid och vad som är fritid. Även vi riksdagsledamöter kan åtminstone ibland känna ett behov av en tydlig sådan gräns, och jag tror att detsamma gäller också för många andra människor.

Det blir då också lättare för dem som befinner sig utanför det här huset att ställa oss till svars. Vi kan då inte glida undan med att säga till dem att de själva får göra prioriteringar. Det blir allt svårare att ge det svaret när tiderna blir allt knappare. Det är då bättre att införa sektorsbidrag, som visar på vilken nivå verksamheterna skall klara de uppgifter som vi lägger på dem. På det sättet inskränker man inte heller kommunernas eller andra utbildningsanordnares självbestämmanderätt, som jag sade i mitt inledningsanförande.

Herr talman! Jag tror att det är en för snäv slutsats att ett återinförande av sektorsbidraget på skolans område är bättre än den stora ''påsen''. Björn Samuelson har en för liten tilltro till lokala beslutfattares och skolans förmåga att lösa dessa frågor. Det är oerhört viktigt att föra ner de skattemedel som vi satsar på olika ändamål så långt som möjligt. När vi nu har gått över från ett målstyrt system på bl.a. skolans område tror jag att man biter sig i svansen om man återinför en mängd olika regler. Det viktiga är i stället att ha en bra utvärdering av att de mål som regering och riksdag har beslutat om på detta område verkligen nås. Det är det som vi skall syssla med, inte med regelstyrning. Björn Samuelson säger att man har haft en inskränkt syn på varvning av teori och praktik. Den uppfattningen kan jag dela. Också jag ansluter mig till inriktningen att vi i Sverige bör ha en jämlik skola -- men för den skull skall skolan inte vara likformig. Problemet är att man har haft en likformig skola, där man inte har tagit till vara de elever som är praktiskt lagda och som inte har en teoretisk läggning. Det finns anledning att uppmärksamma dessa frågor i samband med arbetet med den nya läroplanen. Vi bör där maximalt ta till vara varje elevs möjligheter till inlärning.
Herr talman! Till frågan om innehållet i begreppet jämlikhet får vi anledning att återkomma. Till skillnad från Ulf Melin lägger jag också in en social dimension i begreppet en jämlik skola. Jämlikhet betyder vidare inte likformighet. Det betyder precis tvärtom att skolan skall agera på olika sätt gentemot olika individer utifrån deras erfarenheter och behov. Till den diskussionen kan vi återkomma. Vad gäller sektorsbidrag eller inte vill jag säga att detta för vår del handlar om ansvar. Också vi har sagt att vi kan vara med på en målstyrd skola, Men, Ulf Melin, en målstyrd skola skall -- som du också säger -- utvärderas, och det skall finnas utvärderingsinstrument. Även detta kan vi hålla med om. Vi har lagt fram flera förslag i riksdagen om utvärdering och uppföljning av den skolpolitik som det tas beslut om här i riksdagen.

Herr talman! Till skillnad mot Björn Samuelson tror jag inte att skolan i sig får mer av resurser genom ett sektorsbidrag än om pengarna ges i en stor ''påse''. Man skapar inte mer pengar via ett sådant system. Det är i stället viktigt att vi faktiskt har tilltro till beslutsfattarna på lokal nivå. Jag har exempelvis svårt att tänka mig att man ute på fältet inte skulle prioritera skolan. Jag tror att de flesta människor här i Sverige inser vikten av att ett land har ett bra utbildningsväsende och en bra skola. Jag har den tilltron till människorna, men det har inte Vänsterpartiet.

Herr talman! Några kommentarer med anledning av Ulf Melins anförande. För det första måste jag säga att det klingar litet ihåligt när Ulf Melin säger att vi från socialdemokratisk sida inte har finansierat våra satsningar. I så fall är vi i tämligen gott sällskap. Ingen regering har lagt fram så många ofinansierade förslag som den nuvarande. En och annan krona i årets borgerliga budget är faktiskt ofinansierad. Man beräknade att det skulle blir 70 miljarder för förra året, men utfallet blev 200 miljarder. 160 miljarder beräknas vara ofinansierade detta år. För det andra redovisade vi vår ekonomiska politik i januari. Den bygger inte på en svagare budget än den som Ulf Melin står bakom, även om vi ännu inte har specificerat besparingspunkten i vår budget. Intresset när det gäller ekonomin har från vår sida i huvudsak ägnats åt de 100 miljarder som arbetslösheten belastar budgeten med. Det hade varit bra om Ulf Melin och hans kamrater hade haft samma intresse för detta. För det tredje: Vilket alternativ har Ulf Melin att satsa på när det gäller ekonomin vilket är billigare än de satsningar på det reguljära utbildningsväsendet som vi har föreslagit? Vi tycker att detta stöd är den billigaste, den bästa och den mest produktiva metod som man kan använda. Eller räknar Ulf Melin med att sysselsättningsläget kommer att förbättras, så att de här satsningarna inte behövs? I så fall gör Ulf Melin en annan bedömning än den som hans egen regering har gjort i budgetpropositionen. Jag återkommer alltså till frågan om vad som är ert alternativ. Felet med den gymnasiesatsning för 1993/94 som regeringen gör i dag är att förslaget är för begränsat. Det är risk för att de 11 000 platser som man nu har planer på att lägga ut blir ett tak i stället för ett golv. Även om man nu har 11 000 elever innevarande läsår, får man komma ihåg att vi har en ytterligare försämrad arbetsmarknad, som kommer att försvåra förhållandena för ungdomarna när de skall ut på arbetsmarknaden. Det finns anledning att tro att fler kommer att söka sig till gymnasieskolan. Det finns tecken från olika håll som tyder på att det är ett stort studieintresse från eleverna på de tvååriga linjerna. En annan brist är att man lämnar de ungdomar som är över 20 år därhän. Ulf Melin säger visserligen att man har gjort satsningar på en utbyggnad av utbildningen, men dessa är inte tillräckliga. Det behövs ytterligare sådana satsningar.
Herr talman! Jan Björkman talar om budgetunderskottet. Faktum är att ni föreslår en hel del utgiftsökningar som ni inte har finansierat. Dessutom talar ni inte om vad ni skall spara på. Det är det jag anmärker på. Jag tycker att det är dåligt av det största oppositionspartiet att man inte klarar av detta. Det är klart att det är lätt att öka utgifterna, men man borde också tala om vad man skall plocka in de pengarna på. Man säger att man skall skapa 190 000 nya jobb, men 50 000 av dem är platser på gymnasieskolan och 20 000 är platser på komvux. Vi vet samtidigt om att vi har lediga platser på komvux i dag, och att jobben? Jag påstår fortfarande att det är väldigt mycket luft i detta. Det är inte sant att de 11 000 ungdomarna skulle utgöra taket. Det står faktiskt i betänkandet att regeringen får ett bemyndigande att anslå ytterligare medel om det skulle behövas fler platser. Detta har alla kommuner i Sverige också fått besked om. Där finns inga frågetecken. Vi lämnar inga 20-åringar därhän. Vi har sett till att vi har ungdomspraktikplatser för dem som är upp till 24 år så länge vi har detta dåliga konjunkturläge. Vi har också satsat oerhört mycket pengar på högre utbildning, på arbetsmarknadspolitiska åtgärder osv. Vi lämnar inte ungdomarna därhän. Jag vill nog säga att vi är mer realistiska än oppositionen vad beträffar vilka åtgärder som är de rätta.
Herr talman! Ulf Melin är mycket intresserad av hur och på vad vi tänker spara. Den naturliga motfrågan när vi diskuterar utbildningssatsningar är vilket ert alternativ är. På vilket sätt är det billigare? Vilka andra alternativ på arbetsmarknaden är billigare än de vi har föreslagit? Vilka alternativ är bättre för den enskilde? Det skulle vara intressant att få reda på detta utifrån den ekonomiska aspekten. Ulf Melin konstaterar att det finns en del outnyttjade platser inom den kommunala vuxenutbildningen. Den majoritet i utskottet som Ulf Melin företräder har ju själv konstaterat problemet med skrivningarna, nämligen att man har pungslagit kommunerna på för mycket pengar och att de som skall delta i studierna inte har sin studiefinansiering klar. Problemet återkommer: Är det billigare med akassa och andra insatser än att välja de lösningar vi har förespråkat? Jag tycker att det är litet synd att man, samtidigt som man har definierat problemet, inte är beredd att göra någonting åt det. Vi har anvisat en väg. Ge kommunerna möjligheter att ordna ytterligare 20 000 platser på den kommunala vuxenutbildningen, och ge dem pengar, dvs. 30 000 Jag tycker att det är ett bra förslag, och det är synd att inte Ulf Melin kan tänka sig att ställa upp på det. Ulf Melin var också inne på frågan om hur riksdagen kan besluta om platser på den tekniska utbildningen. Jag tror att vi alla är överens om att det behövs utbildningar inom det tekniska området. Jag sade att man på Utbildningsdepartementet, vilket väl i alla fall är en auktoritet för Ulf Melin, i går sade att vi måste bli starkare när det gäller naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Vi måste se till att näringslivet kan rekrytera kompetent personal. De förslag vi har lagt fram, genom vilka kommunerna kan genomföra denna utbildning med medel som man söker via Skolverket, är utmärkta. Det hade varit bra om den borgerliga majoriteten hade varit beredd att acceptera dem. Vi vet dessutom att det i många kommuner finns köer till den kommunala vuxenutbildningen. Vi har i tidningsartiklar kunnat ta del av hur det ser ut. DN redovisade t.ex. före jul att 4 000 personer står i kö i Stockholm. Göteborgs-Posten har redovisat att det på Västkusten finns människor som står i kö för att få förkovra sig. Jag tycker att det är synd om inte vi ger dem den möjligheten.
Herr talman! Jan Björkman säger att vi har tagit pengar från kommunerna. Såvitt jag kan förstå har Socialdemokraterna i det fallet samma budget och samma alternativ som vi har haft och har. Sedan vill jag kommentera frågan om vad vi gör för ungdomar. Jag försökte redovisa i förra repliken att vi satsar mer än vad någon annan regering har gjort på att bygga ut den högre utbildningen, på arbetsmarknadsutbildningen m.m. Jag tycker att det finns anledning att se över vad som skall vara reguljär utbildning och vad som skall vara arbetsmarknadsutbildning. Det tenderar att bli väldigt mycket arbetsmarknadsutbildning där man köper olika tjänster i stället för att driva verksamheten i det reguljära utbildningsväsendet. Det blir ganska dyrt. Utbildningsutskottet kommer att justera ett förslag nästa vecka som just tar upp dessa frågor. Vi ber där att man på Utbildningsdepartementet skall redovisa dessa frågor för riksdagen. Det har också kommit en utredning där frågor om distansundervisning och samordning och samverkan mellan de olika statliga utbildningsanordnarna tas upp. Jag tror att det finns mycket pengar att hämta hem här. Det är på gång.
Herr talman! Ulf Melin ställde ett par frågor till mig, och dem vill jag naturligtvis hjärtans gärna svara på. Låt mig först konstatera att Ulf Melin berättar för mig att Ny demokrati inte har monopol på diksussionen kring hemspråksundervisningen, och att den har funnits i 15 år. Det är jag hemskt glad för. Om det är någonting vi tycker illa om så är det monopol. Det borde vara väl känt. Jag tvingas däremot att konstatera att det är något nedslående att det skall ha tagit över 15 år att komma fram till det vi insåg och drev vår valrörelse på. T.o.m. i Folkpartiet har man insett detta och tycker nu i stort sett som vi. Nu verkar det som om Moderaterna är sista vagnen i tåget. Eftersom vi tycker att det är okej att det finns ett visst statsbidrag till de invandrarorganisationer som vill arrangera hemspråksundervisning frågade Ulf Melin var man skall ta pengarna. Jag ber Ulf Melin att ta upp plånboken och bläddra i den och t.ex. se på det anslag som finns till bildningsorganisationerna. Där går det ut åtskilliga miljarder. Det är sannolikt dessa pengar som kan användas till att stödja hemspråksundervisning. Om de pengarna inte skulle räcka finns det inom organisationsbidraget ett antal miljarder. Om inte det heller skulle räcka rekommenderar jag vår budgetmotion. Vi sparar mångfalt mer än vad regeringen gör. Den andra frågan gäller varför vi vill stoppa pengarna till undervisning i svenska för invandrare under ett år. Jo, det vill vi göra för att skapa det omvandlingstryck som behövs. För oss räcker det inte att fila på skrivningar så att de blir vackra. Vi vill ha handling. För att illustrera hur effektivt det är att hålla inne pengar skall jag berätta följande. Jag hade problem med Tekniska verken i Linköping, vars killar var slappa och inte stängde sopdörren. 15 brev och 20 samtal resulterade inte i någonting. När jag skrev och talade om att jag nu slutar att betala räkningen ringde högsta chefen på Tekniska verken. Efter det var det aldrig något problem. Sopskåpet stängdes alltid. Det är omvandlingstryck. Vi tycker att det är viktigt att det händer snabbt. Det handlar om pengar, och det är inte våra pengar. Det är andras pengar. Vi är rädda om andras pengar.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag vet inte var Stefan Kihlberg har fått 15 år ifrån. De beslut som jag talar om när det gäller både hemspråksundervisning och undervisning i svenska för invandrare fattade vi i riksdagen 1990. En del av dessa beslut är också utvärderade. När det gäller skattemedel finns det anledning att se över hur vi använder pengar till både hemspråksundervisning och undervisning i svenska för invandrare. Självfallet skall riksdagen granska detta, men riksdagen skall också granska allt annat som vi satsar på och eventuellt föreslå andra åtgärder. Jag tror att man lurar sig själv rejält om man, som Stefan Kihlberg, säger att hemspråksundervisning och undervisning i svenska för invandrare skall avskaffas. Det tror jag är fel väg att gå.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall göra. Jag sade det i mitt huvudanförande, och jag har sagt det i replikskiftet med Björn Samuelson. Jag får repetera det igen så att även Ulf Melin uppfattar det. Vi vill inte avskaffa hemspråksundervisningen. Vi vill inte avskaffa undervisningen i svenska för invandrare. Vi bryr oss tvärtom om människorna som kommer hit från andra kulturer. Det är viktigt att de får lära sig svenska. Det är omsorgen om dem som gör att vi blir upprörda över den slapphet som finns, att man tolererar dålig undervisning i svenska och en hemspråksundervisning som saboterar för dem. Detta gör oss upprörda. Än en gång säger jag: Hemspråksundervisningen får hjärtans gärna finnas. Den fyller säkert en funktion, men det är invandrarna själva som skall styra och ställa. Vi skall inte tala om för dem vad de behöver och när de skall göra saker. De klarar detta alldeles förträffligt själva. Däremot vill vi öka kraven på såväl invandrarna som kommunerna och lärarna när det gäller undervisningen i svenska, eftersom det är väldokumenterat att kvaliteten minst sagt är undermålig och motivation ofta är mycket låg. Det räcker inte med vackra skrivningar i betänkanden.

Herr talman! I detta betänkande finns tre stödformer som är kopplade till nivån på akasseersättningen. Vi har funderat över om också detta ärende borde gå tillbaka till utskottet, som en följd av tidigare beslut i dag. Men vi har kommit överens om att man ju kan justera sådana anslag i efterhand om det visar sig ske någon förändring. Det allra säkraste man kan göra är, enligt min uppfattning, att rösta på de socialdemokratiska reservationerna. Då har man nämligen täckt in möjligheten att fortfarande ha en bra akasseersättning också när man studerar. I tider när utbildning borde stimuleras med bra studiestöd signalerar tyvärr regeringen i stället nedskärningar. Dess värre stöder utskottsmajoriteten detta, trots att man vet att allt är bättre än arbetslöshet -- både för den enskilde och för samhället. Dessutom är det billigare. En gymnasieplats, inkl. studiestöd, kostar 39 000 kronor per år. En ungdomspraktikplats kostar det dubbla. En högskoleplats med studiemedel går på Studier gör oss bättre rustade som nation. Alla är eniga om det. Alla är också eniga om att vi i arbetslivet behöver fler personer som gått på högskola. Vad vissa då glömmer bort är att man måste få chans till behörighetsgivande utbildning, t.ex. genom det tredje gymnasieåret och genom utbildning i komvux. Vilka skall annars gå i vår utbyggda högskola? Ungdomarna kommer inte att räcka till framöver. Vi måste ta vara på den resurs som den vuxna befolkningen utgör. Det är här vi har en klar politisk skiljelinje. Vi socialdemokrater hävdar rätten till vuxenutbildning utan stor skuldsättning. Regeringen anser tydligen att man får skylla sig själv om man inte fått tillräcklig skolgång; det får man fixa på fritiden och på egen bekostnad. Vi socialdemokrater har alltså en annan syn på vuxenutbildningen. I takt med att vi förstärker ungdomarnas utbildningsmöjligheter måste vi också se till de vuxnas behov, annars ökar utbildningsklyftorna dramatiskt. I det betänkande vi behandlar i dag, socialförsäkringsutskottets betänkande 13, ser vi att oenigheten börjar redan beträffande studiehjälpen, alltså på gymnasienivå. Med tanke på vad jag nyss redovisade när det gäller olika kostnadsnivåer vore den logiska slutsatsen att man försöker behålla ungdomarna i gymnasieskolan så länge som möjligt, dvs. att fler får tillfälle att välja det tredje året, samt att man lockar tillbaka dem som slutat tidigare. I stället väljer regeringen att skära ned på studiehjälpen. Vi tycker att det är fel signal. Egentligen borde en förstärkning ske, åtminstone i åldrarna 18--20 år. Men det har inte vi heller ansett oss ha möjlighet att föreslå. Vi motsätter oss dock de nedskärningar som regeringen föreslår. Anslaget måste öka, och dessutom vill vi ha fler platser. Det avspeglas i våra reservationer. Jag återkommer till det. Det extra tillägget inom studiehjälpen borde redan ha samordnats med bostadsbidragen. Det har diskuterats under en följd av år. Det är i dag den enda kvarvarande inkomstprövade förmånen inom studiehjälpen. Regeringen säger att det rent tekniskt inte är möjligt att samordna. Enligt min uppfattning har man inte gjort några allvarliga försök. Riksdagen säger dock, på vårt initiativ, att man bör göra ytterligare försök med samordning i samband med pågående överväganden om ensamförälderstödet. Det extra tillägget utbetalas nämligen i huvudsak till ensamföräldrar. Om man kan få en sådan samordning bör studiehjälpen i framtiden kunna betalas ut direkt till eleven. Det kan vara rekryteringsfrämjande, tror vi. När det gäller studiemedlen på högskolenivå har vi varit överens med regeringen om att dra ned det med 300 miljoner kronor. I utskottet fattade vi ett beslut i december, som också konfirmerades av riksdagen, där vi angav riktlinjer för hur man kunde göra en sådan neddragning. Vi föreslog också att man skulle tidigarelägga vissa nedskärningar. Det har vi alltså varit överens om. När regeringen lade sitt förslag i januari följde man inte de rekommendationer som vi hade givit. Man valde en annan lösning som innebar ett mycket lågt totalbelopp. Utskottet har gemensamt gjort bedömningen att man bör följa det förslag som vi lade i december, nämligen att den nedskärning som behöver göras görs på studiebidraget men att totalbeloppet bibehålls så att man klarar sina levnadsomkostnader, bl.a. de ökande hyrorna. Regeringen får alltså bakläxa av utskottet i den frågan. När det gäller studiemedel i övrigt föreslår vi ett högre anslag eftersom vi vill ha fler utbildningsplatser. I reservation 5 har vi redovisat vår syn på ett framtida studiefinansieringssystem. Det gör vi med anledning av pågående beredningsarbete i regeringskansliet. Vi tycker att det är viktigt att tala om hur vi ser på framtiden. Enligt vår uppfattning måste utgångspunkten vara att de mål som i dag gäller skall fortsätta att gälla, nämligen att studiestödet skall hjälpa till att uppfylla de utbildningspolitiska målen, att det skall vara så väl tilltaget att man har reell möjlighet till studier och att det skall motverka geografiska och sociala ekonomiska hinder för studier. Det är de mål vi har varit eniga om. De bör gälla även fortsättningsvis. Skuldsättningen är ett problem. Den bör man kunna minska på olika sätt. Det finns möjlighet att höja studiebidraget, man kan skärpa meritprövningen, man kan förändra rätten till antal terminer, man kan förstärka studierådgivningen, man kan förändra utbildningsorganisationen eller göra ytterligare insatser för ekonomisk rådgivning. Det finns en hel del man kan göra när det gäller att hålla skuldsättningen nere. Vi tycker att man bör titta på våra förslag. En förutsättning för att man skall gå med på en skärpning av t.ex. meritprövning eller en neddragning av det antal terminer som man har rätt till, är att vi återinför en demokratisk beslutsprocess så att man har möjlighet att överklaga beslut i studiestödsärenden. Jag tycker att man också skall försöka samordna mer; framför allt pröva en samordning med vuxenstudiestöden. När det gäller återbetalningssystemet tycker jag att man skall vara ganska försiktig när man vill göra förändringar, eftersom vi redan har två återbetalningssystem som skall finnas under lång tid. Det är ganska svårt att hantera tre system samtidigt. När det gäller vuxenstudiestöden föreslår vi ett ökat anslag med drygt 2 miljarder kronor. Vi tycker att fler skall få möjlighet till sådana studier. Genom flexiblare regler för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, SVUXA, t.ex. sänkt åldersgräns och friare utbildningsval, vill vi stimulera arbetslösa att söka sig till det reguljära utbildningsväsendet. Även högskoleutbildning skall vara möjlig; det är den inte i dag. Redan vid varsel bör man kunna få SVUXA; det får man inte i dag. Vi föreslår också att vi skall få tillbaka möjligheten till uppsökande verksamhet och att mer pengar skall gå till korttidsstudiestödet. De nedskärningar som gjordes förra året, och som fortsätter i år, leder till att verksamheten alltmer ifrågasätts. Kostnaden för administrationen står snart inte i proportion till anslagen -- inte ens hos CSN som har fått pris för att man är duktig på administration. Problemet är att regeringen förra året införde en mängd detaljregler, t.ex. beträffande ämnesval, för att förhindra att man skulle läsa om samhällskunskap etc. som kunde vara viktigt för fackliga medlemmar. CSN har tagit upp detta problem i sin anslagsframställning och menar att man nu måste börja ifrågasätta verksamheten eftersom det är så pass litet pengar som skall fördelas, först över landet och sedan genom urval till olika individer. Frågan om nedskärningar av vuxenstudiestödet är en politisk prioritering, trots att vi kan visa att studier är samhällsekonomiskt lönsamt. I reservation nr 10 anger vi hur vi tycker att det framtida stödet för vuxenstudier skall se ut. Det har vi utarbetat efter samtal med ett antal organisationer, exempelvis LO, TCO, SACO, Sveriges förenade studentkårer, Elevernas centralorganisation, SAMVUX organisationer som aldrig fick chans att yttra sig över Finvuxutredningens förslag eftersom det inte skickades på remiss utan tydligen lades i någon byrålåda på departementet. Vi har haft ett seminarium med de här organisationerna och har format vårt förslag med utgångspunkt i vad som då framkom. Följande riktlinjer bör enligt vår uppfattning gälla: Grundläggande utbildning för vuxna måste man kunna få utan skuldsättning. Kommunerna har ju i dag skyldighet att anordna sådan utbildning. Därför bör man ha rätt till studiestöd utan att behöva bli bedömd eller vald i förhållande till någon annan -- det handlar då om det urvalssystem som vi nu har. Nivån skulle t.ex. kunna motsvara ersättning från a-kassa eller utbildningsbidrag. Stödet borde i sin helhet utgöras av bidrag. För den som läser kortare tid kan ett sådant stöd timbaseras. Ett annat alternativ är att koppla bidraget till studiemedelsnivån. Det skulle också vara möjligt att timbasera här. Kanske skulle man då få en bättre samordning. När det gäller gymnasial utbildning har man i dag möjlighet att få 65 % bidrag. Det måste handla om minst den nivån. Också här kan samordning ske med studiemedlen genom att en större bidragsdel läggs in för den här gruppen människor som behöver gymnasial utbildning. På sikt borde naturligtvis också gymnasial utbildning för vuxna vara möjlig utan skuldsättning. Men dit är det ganska lång väg kvar. I dag blir det avslag för 80--85 % av dem som söker stöd, särskilt då vuxenstudiestöd. De flesta får således klara sig med studiemedlen och med den skuldsättning som det innebär redan på gymnasienivå. När det gäller framtida vuxenstudiestöd är det väldigt viktigt med aktiv uppsökande verksamhet. Kärnan i hela studiestödet är just att vi kan uppmuntra människor till studier. Alla som vill läsa behövs. Det är faktiskt 800 000 personer i vårt land som inte ens har nioårig grundskola bakom sig. Det gäller då personer i verksam ålder, alltså inte pensionärer. Sedan några ord om förtroendemannainflytande i studiestödsfrågor. Det är 13--14 miljarder kronor som samhället ställer till förfogande för olika former av studiestöd. Det förekommer inte något demokratiskt inflytande över besluten. Beslut i enskilda ärenden fattas alltså av tjänstemän. Man kan få omprövning, och denna görs också av tjänstemän. Tidigare hade vi både studiemedelsnämnder och vuxenutbildningsnämnder, men dessa nämnder avskaffades förra året av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Man avskaffade också möjligheten att över huvud taget överklaga beslut i studiestödsärenden. Det handlar om väldigt svåra saker: urvalsfrågor, meritprövningsfrågor, dispenser från åldersregler osv. Det är svåra avvägningsfrågor och svåra skälighetsbedömningar. Därför behövs ett förtroendemannainflytande. Sedan kan vi diskutera hur det här inflytandet skall se ut, men helt klart är att det måste finnas -- det är ett villkor för att vi över huvud taget skall diskutera eventuella inskränkningar när det gäller meritprövningar och antalet terminer, som jag tidigare nämnt. Allra sist, herr talman, yrkar jag bifall till ett antal reservationer. Eftersom vi skall sträva efter att minska på röstandet här i kammaren yrkar jag bifall endast till reservationerna 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10.

Herr talman! I dagens betänkande behandlas frågor om bl.a. studiebidrag, korttidsstudiestöd, internatbidrag och studiemedel. På grund av tidsbrist har vi i Vänsterpartiet inte hunnit med att upprepa våra motionskrav vad gäller de beslut om förändringar och neddragningar som fattades våren 1992 beträffande korttidsstudiestödet, internatbidraget samt avskaffandet av studiemedelsnämnden och vuxenutbildningsnämnden. Det är tur för oss att Socialdemokraterna har tagit upp dessa frågor. Vi kommer att rösta för deras reservationer 1, 6 och 7. Inte heller har vi i motioner framfört synpunkter på hur ett framtida vuxenstudiestöd och ett nytt studiefinansieringssystem bör vara utformade. Under årens lopp och som en följd av att trygghetssystemen successivt har byggts upp har reglerna inom studiestödsområdet, liksom inom exempelvis pensionssystemet och andra trygghetssystem, blivit onödigt komplicerade. Framför allt har det blivit många olika regler. Det är därför dags att utforma ett mera sammanhållet och renodlat studiestöd både för vuxna och för ungdomar. I utformningen av ett framtida studiestöd måste helhetsperspektivet vägas in. Det gäller att inte ensidigt se till besparingar i ett system, om kostnaden sedan vältras över till ett annat. Vi kommer att rösta för Socialdemokraternas reservationer 5 och 10 som gäller dessa frågor. Reservation 3 handlar om den tid för vilken studiebidrag utgår, och den reservationen känner jag stor sympati för. Utskottsmajoritetens beslut om att minska antalet månader för utbetalning av studiebidrag för gymnasieelever är just ett beslut som medför att vinsten omvandlas till en kostnad för kommunerna i form av socialbidrag. Men eftersom vi själva inte har något budgetförslag här kan vi i dag inte rösta för den aktuella reservationen. Reservation 8 gäller ändrade regler för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Även den reservationen kommer vi att rösta för. sammanfaller våra och Socialdemokraternas motioner, vilket gör att vi inte har med det momentet i vår meningsyttring. I stället väljer vi att rösta för reservationen. I vår motion om studiemedel yrkar vi avslag på propositionens förslag om en sänkning av beloppet för studiemedel från 180 % till 166,6 % av basbeloppet. Under utskottsberedningens gång har förslaget förändrats. Nu blir det en sänkning till 175,5 % -- en förändring som sammanfaller med Studentkårens förslag. Jag finner därför ingen anledning för oss att hålla fast vid vårt ursprungliga förslag. Däremot motsätter vi oss av princip de olika smygförsämringar som införs i form av nya eller höjda avgifter.

Därutöver kommer förslagen om att man skall ta ut en obligatorisk administrativ avgift. Men det är en kostnad som de kunnat undvika som varit alerta och betalat in sin aviserade återbetalningssumma innan avin kom. Till detta kommer den nu föreslagna avgiften om 300 kronor för uppläggning av studielån. Nästa ärende, som kommer upp här i kammaren litet längre fram i vår, handlar om en avgift även på Vi motsätter oss denna stegvisa försämring, som sammantaget innebär att studenter med studiemedel får vidkännas en större neddragning än vad andra grupper i samhället fått göra. Jag vill fråga utskottsmajoritetens företrädare om ni verkligen anser att studenterna i dag har för hög levnadsstandard och att denna motiverar en försämring av deras ekonomiska situation -- en försämring som bara fortsätter. Herr talman! Den åldersgräns som infördes för erhållande av korttidsstudiestöd och internatbidrag även för handikappade anser vi i Vänsterpartiet skall omprövas. Många funktionshinder uppkommer först i högre ålder. Att det finns många med funktionshinder som är över 64 år kan man konstatera när man ser till åldern på medlemmarna i olika handikappförbund. I förbundet Sveriges dövblinda är så många som 85 % över 64 år, i Riksförbundet för reumatiker är det ca 65 % och i Funktionshindrade personer har specifika och basala behov av att få lära sig att leva med sitt handikapp. Det gäller även personer över 64 år. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Man kan bara konstatera att den proposition och det betänkande som vi nu behandlar präglas av det kärva ekonomiska läget och av det stora budgetunderskott som landet dras med. Socialdemokraterna står, precis som på andra områden, helt tomhänta. Socialdemokraterna vill inte göra några nämnvärda besparingar utan vill i stället ösa på med mer pengar. Jag återkommer till den här frågan senare. Man kan även konstatera att vissa av regeringen föreslagna åtgärder föreslås i enlighet med det förslag om sänkning av arbetslöshetsersättningen som skulle behandlats tidigare i dag. Nu blev betänkandet återremitterat. Personligen tycker jag att vi skulle ha fattat det beslutet redan i dag. Med det ekonomiska läge som jag hänvisar till finns det all anledning att ta vara på alla besparingar. Den här var en av de större. Det är bara att beklaga att den inte blev snabbt genomförd. Jag vidhåller därför att vi måste fatta beslut om dessa besparingar när det gäller studiemedel, vuxenstudiestöd, m.m., eftersom det ekonomiska läget fordrar det. Det finns alltså ingen anledning, enligt min uppfattning, att inte fatta beslut i den här frågan. Det område där Socialdemokraterna ställer upp på besparingar, som Lena Öhrsvik har berört, är studiemedelsområdet. Där uppfyller man den överenskommelse som gjordes vid höstens krisuppgörelse. Enligt uppgörelsen sparas 300 miljoner kronor in. Lena Öhrsvik redogjorde för hur vi i utskottet uppnått resultatet 316 miljoner kronor. Det är ett steg i rätt riktning. Berith Eriksson säger i samband med det att vi inför smygförsämringar genom att införa nya avgifter. Jag vet inte vad smygandet består i. Det här är klart redovisat både i proposition och i utskottbetänkande. Vi står för det nu också. Det är väl bara att konstatera att avgifter införs för de kostnader som uppstår när man lägger upp dessa lån. Berith Eriksson påstår att studentgruppen får större försämringar än andra folkgrupper i samhället och frågar om utskottsmajoriteten anser att studenterna har för mycket pengar att röra sig med. Det är säkerligen med studenter som med alla andra, en del klarar sig bättre, en del sämre. Alla lever under olika förhållanden med tanke på hyror, reskostnader, m.m. Det går inte att svara generellt på den frågan. Men det här är nödvändiga besparingar som vi inte kan komma ifrån. Jag vill också peka på den uppgörelse som vi tillsammans med Socialdemokraterna har gjort och som även Berith Eriksson anslöt sig till. Uppgörelsen innebär att endast dra ned bidragsdelen i studiemedlen till 175,5 % av basbeloppet, i stället för till 166,6 som regeringen föreslog. Det innebär att en heltidsstuderande, med både bidrag och fullständigt lån, har ytterligare drygt 3 000 kr per år att leva på. Det tror jag är en bra lösning i det läge som vi nu befinner oss i. Innan jag går in på själva reservationerna vill jag peka på att Lena Öhrsvik ställer olika åtgärder mot varandra för att klara åtgärderna när det gäller arbetslöshet, skola, ungdomspraktik och beredskapsarbete. Hon gjorde prisjämförelser. Självfallet kostar olika åtgärder olika mycket. Men jag tror inte att man skall ställa dem mot varandra, säkert behövs alla åtgärderna. Den utbildning som vi kan skapa fyller sin funktion. Ungdomspraktikplatser, beredskapsarbete och annat fyller sina funktioner. Jag ser ingen motsatsställning däri mellan majoriteten och Socialdemokraterna. Här försöker man skapa så många utbildningsplatser som möjligt. I det ärende som behandlades före voteringen hade man samma diskussion. Från socialdemokratisk sida påstods det att man ville skapa så många fler platser. Jag tror att det var Ulf Melin som i den debatten sade att det aldrig någonsin funnits så många människor i utbildning som nu på högskola och på andra områden. På gymnasiet finns ju ambitionen att försöka få in så många människor i utbildning som resurserna av lokaler och annat medger. Jag tänker kort kommentera reservationerna. Förtroendemannainflytandet togs i viss omfattning bort ute i länen. Vi vidhåller den uppfattning som vi hade då, nämligen att detta kostar pengar och att det inte ger önskad effekt. Vi anser att det behov som Socialdemokraterna belyser inte finns. De högstämda toner som tas upp när det gäller reservation nr 3 kan man vara ännu mer förvånad över. Det handlar här om att ta bort studiebidrag under de två månader som gymnasieeleverna inte bedriver några studier. Man kan nästan hellre fråga sig varför man inte har gjort det tidigare. Som jag ser det har det varit ännu mer motiverat under högkonjunkturen, då så gott som alla som ville kunde få ett feriejobb. Det kommer givetvis att bli kärvare till sommaren. Men det finns även ett föräldraansvar på det här området. Socialdemokraterna säger sig beredda att medverka till en utgiftsminskning av sammanlagt Det här blir ju tjatigt, men vid utskottsmöte efter utskottsmöte konstaterar vi att Socialdemokraternas besparingar inte redovisas. Vi får bara höra påståenden om att de finns. Sedan motsätter ni er stora besparingar som vi exempelvis på det här området föreslår. Det vore intressant att få höra era besparingsförslag, men det skall vi visst i bästa fall få reda på i maj. Så vill jag kommentera reservationerna 5, 8 och 10, som handlar om utformingen av det framtida studiefinansieringssystemet och vuxenstudiestödet. Det är ju så, att efter utredning har Bröms lagt fram ett förslag som nu är ute på remiss. Det här förslaget skall diskuteras fram till i höst har regeringen sagt. Därefter skall förslag om hur det framtida systemet skall se ut läggas fram. Vi är inte beredda att under tiden komma med nya förslag. Förslagen skall läggas fram i samband med beredningsarbetet. Såvitt jag förstår är man i full gång, i första hand genom ett remissförfarande. Reservation nr 6 handlar om beloppen för korttidsstudiestöd och internatbidrag. Dessa belopp minskade vi kraftigt i fjol, och ytterligare neddragningar på grund av det ekonomiska läget görs nu. Lena Öhrsvik säger då att detaljregler har införts för att styra det här. Den stora kritik som vi Moderater i många år i opposition förde fram gällde att mycket stora belopp varje år lades ut. Det gjordes i stor utsträckning därför att de fackliga organisationerna skulle kunna bedriva sin fackliga verksamhet. Vi tycker att korttidsstudier på dessa områden borde facken klara med egna kassor och intäkter. Detta gällde också kollektiva ansökningar, där problemen har varit desamma. Handikapporganisationerna är undantagna, men vi gav dem särskilt generösa villkor i uttalandet i föregående års betänkande. Jag berörde arbetslöshetsersättningen och vuxenstudiestödet. I den mån man inrättar flera vuxenstudiestödsplatser genom förslag från regeringen i andra propositioner, är följden självfallet att man beviljar medel även till studiestöd i den omfattning som det behövs. Därför finns det ingen anledning för oss att ge speciella pengar, utan det skall i så fall ske i anslutning till arbetsmarknadspengar, om åtgärder vidtas på det området. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till propositionen och majoritetsskrivningen i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Hans Dau tycker inte att man skall ställa olika åtgärder mot varandra. Han säger att ungdomspraktiken och beredskapsarbetena fyller sin plats. Ja, det gör de, men vad jag ville visa var att det vore bra om fler kunde utnyttja det reguljära utbildningsväsendet. Det skulle vara en vinst för samhället om fler därmed slapp vara arbetslösa. Om fler går in i det reguljära utbildningsväsendet, blir det utrymme för andra arbetslösa att gå in på ungdomspraktikplatser osv. -- det är en kedjereaktion. Jag tycker visst att man kan titta på de olika stödformerna. kr. om året, men kostnaden för den som är arbetslös är 125 000 kr. i genomsnitt. Jag tycker att det är beklagligt att man inte vill fundera mer på det här. Det är inte bara en ekonomisk fråga, utan det är också mycket viktigt att människor får någonting vettigt att göra, någonting som de har nytta av i framtiden och som Sverige som nation har nytta av. Vilka är det som Hans Dau har tänkt skall gå på högskolan i framtiden? Det är nödvändigt att fler går på högskolan, och då måste man kunna skaffa sig behörighet för det, t.ex. i komvux eller genom det tredje gymnasieåret. Jag förstår inte varför ni är så njugga när det gäller möjligheterna för vuxna eller för ungdomar att skaffa sig den behörigheten. Jag vet inte vilka det är som ni har tänkt skall gå på högskolan, om man inte får skaffa behörigheten. Om jag skall gå in på de olika reservationerna, handlar den första om förtroendemannainflytande, men Hans Dau undvek nogsamt min fråga om rättssäkerheten i det sammanhanget. Jag vill ställa frågan igen: Tycker Hans Dau att det bör finnas en möjlighet att överklaga beslut i studiestödsärenden? Vem skall i så fall ta emot ett sådant överklagande? Sedan får vi höra att vi inte är beredda att göra några nämnvärda besparingar. Vi var ju nyss överens om att dra ner 300 miljoner på studenterna. Jag tycker att det är att visa en god vilja -- trots att vi vill satsa på utbildning och på att fler skall kunna komma i fråga. När det gäller de allmänna samhällsekonomiska bedömningarna, vill jag ändå visa att våra förslag till investeringar i utbildningsplatser och studiestöd väl är betalda av de minskade utgifter för arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skulle vara aktuella. När det sedan gäller våra förslag i reservationerna om det framtida studiestödet vill Hans Dau inte ta ställning nu. Nej, men vi har velat markera att det finns andra förslag än det som Bröms har lagt fram, och just därför att det har gjorts en utredning behöver vi också få ange våra riktlinjer för framtiden.
Herr talman! När det gäller det reguljära utbildningsväsendet har jag inte alls någon annan uppfattning än Lena Öhrsvik. Jag tycker ändå inte att man skall ställa olika åtgärder mot varandra. Det görs ansträngningar för att ta fram så många platser som möjligt i det reguljära utbildningsväsendet, men det handlar inte bara om pengar, utan också om lärare och lokaler och om folk som verkligen vill ha utbildningen. Jag vidhåller att det är arbetsmarknadspengar som skall komma in i första hand. I fråga om rättssäkerheten vid förtroendemannainflytande anser jag att CSN gott kan svara upp mot de behov som finns på det området, och jag litar helt på CSN. Anklagelsen för att ni inte vill ta fram några besparingar gäller skrivningen om att ni har över 11 miljarder, utan att vi får veta någonting om varifrån de kommer. Jag kan ändå ge Lena Öhrsvik det erkännandet att vi när det gällde de 300 miljonerna i krisuppgörelsen hade ett mycket bra samarbete. Uppställningen för krisuppgörelsen har varit god på ömse sidor, så där har vi gjort ett gemensamt bra arbete. Det skall inte falla någon skugga över någon i det fallet. Jag förstår att ni vill markera att ni kan ha andra åsikter än Bröms -- men det kan fler ha. Det är inte meningen att Bröms betänkande skall bli en proposition, utan det är ett diskussionsunderlag. Lena Öhrsvik och jag kanske är överens om att det i vissa fall är mycket provocerande, men det kan ha varit tanken hos Bröms, för att få en diskussion till stånd.
Herr talman! Hans Dau försöker smita undan diskussionen om utbildning som ett mycket bra sätt att rusta sig för framtiden i en lågkonjunktur och att vara beredd när högkonjunkturen kommer. Utbildning är även ett bra sätt att minska utbildningsklyftor. Jag tycker att det både i förslaget förra året och i förslaget i år visas en nonchalans mot den vuxna befolkningen, och det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Jag vet inte vad det bottnar i, men vi har fått signaler om att de som inte har så mycket skolutbildning får fixa det på fritiden och på egen bekostnad. Jag måste fråga Hans Dau om han instämmer i det, eller om han tycker som vi, dvs. att det är viktigt för samhället att se till att överbrygga de utbildningsklyftor som finns och att inte skapa nya. Det är bra med en satsning på vuxna och att använda den reserv som finns när det gäller begåvningar och annat. Vi kommer inte att klara oss som nation i fortsättningen om vi drar ner på vuxenutbildningen och vuxenstudiestödet. Det finns klart utsagt i CSN:s anslagsframställan att det inte kommer att finnas tillräckligt med platser för ungdomskullarna framöver. Vad tänker Hans Dau göra åt det?
Herr talman! Jag delar helt uppfattningen att det behövs fler utbildade och att vi skall stimulera till det. Regeringen har ingen annan uppfattning i det fallet. Det är bara formerna för hur man skall skapa de här resurserna som vi inte är riktigt överens om.
Herr talman! Först frågar Hans Dau vad det är som är smygande, och han säger att han redovisar de här sakerna helt öppet. Ja, det är naturligtvis inte smygande för oss här i riksdagen, men jag tror att det upplevs som smygande för studenterna. Det är många som inte alls kan ta in alla de olika förslag som kommer, ett och ett med jämna mellanrum, utan de blir otrevliga överraskningar. Sedan säger Hans Dau att studenter naturligtvis, som alla andra, klarar sig bättre och sämre, beroende på studieort osv. Framför allt handlar det om föräldrarnas möjlighet att hjälpa dem ekonomiskt. Det är ju verkligen fråga om att vi återigen går mot ett samhälle där bara ungdomar som har föräldrar som ekonomiskt kan stödja deras studier kan utbilda sig. Jag vill också säga att den ekonomiska krisen förblindar. Risken är ju att krisen fördjupas i framtiden och blir permanent, allra helst med de stora ungdomskullarna som inte kommer in på arbetsmarknaden utan som får räkna med att skaffa sig en hög och gedigen utbildning för att så småningom kunna slå sig in på arbetsmarknaden. Hans Dau undvek att kommentera meningsyttringen när det gällde 64-årsgränsen för personer med funktionshinder. Jag tog i mitt anförande upp att det är mycket stora grupper som verkligen är i behov av att få lära sig att leva med sitt handikapp och vars möjligheter att delta i de kurser som handikappförbunden bedriver i dag är mycket begränsade.
Herr talman! Det faktum att studenter klarar sig bättre och sämre vet jag inte om vi kan diskutera så speciellt mycket. Jag är med i CSN:s styrelse och får många propåer från folk som är missbelåtna med att de inte klarar sig. Samtidigt får jag höra många andra säga att studenter får så mycket pengar och att de lever på det och det viset. Så är det ju. Precis som Berith Eriksson konstaterade har olika individer olika förhållanden. Så till påståendet att vi smyger fram avgifterna för att vi inför dem i olika steg. Vi har ju länge haft avgifter på återbetalning. Det kanske hade varit lika bra att man hade varit innovationsrik och infört alla avgifterna på en gång. Har man kostnader för uppläggning och annat och vill finansiera det utan att det skall gå via skattebetalarna blir det fråga om avgifter. Man kanske får se fler avgifter om vi får fortsätta att jobba med det här -- det får framtiden utvisa. Några ord om 64-årsgränsen. Jag kan bara säga att jag själv är mycket aktiv i en av handikapprörelserna, och jag tycker att vi klarar sådana kurser just för de äldre ganska bra. De vill ofta ha dem på hemmaplan, och de vill ordna det genom sin egen förening. Det behövs faktiskt varken korttidsstudiestöd eller annat. Detta klarar man genom dagskurser och sådana saker. Jag tror inte att vi skall frångå 64-årsgränsen för dem mer än för några andra.

Herr talman! Jag har förståelse för att det behövs regler och principer -- det är nödvändigt. Ibland kan dock principer komma att ta över det sunda förnuftet. Motion Sf503 belyser just ett sådant exempel. Enligt nuvarande regler går det inte att få studielån för uppehälle och eventuella terminsavgifter för gymnasieutbildning om den sökande inte har fyllt 20 år. Om utbildningen däremot är att betrakta som högskoleutbildning finns inga sådana åldersgränser. Bidrag utgår alltså, även om studenten i det fallet är under 20 år. Har vi t.ex. en elev som genomgått en tvåårig gymnasieutbildning direkt efter grundskolan och som kanske jobbat ett år för att skaffa sig meriter för att söka in på en vidareutbildning och den vidareutbildningen är klassificerad som gymnasieutbildning går det alltså inte att få något studielån, även om den sökande skulle vara 19 år 11 månader och 28 dagar. Den unga människan är då hänvisad till sysslolöshet under ett år och till att sedan försöka komma in på skolan med ett års förskjutning. Då finns det inte heller några garantier för att han eller hon kommer in på utbildningen. Centrala studiestödsnämnden har bekräftat de här byråkratiska reglerna, och det finns ingen som helst dispensmöjlighet. Den enda möjligheten att komma runt eländet är att försöka få skolan i fråga att ansöka om att bli betraktad som högskola i stället för att anses bedriva utbildning av gymnasieutbildningskaraktär. Det är ett besked som jag har fått från Utbildningsdepartementet. Detta har på något vis rågat måttet för mig. Är det skolans utbildningsformer som skall vara avgörande för om den är en högskola eller en gymnasieskola eller är det studiemöjligheten? Jag har faktiska exempel på att man rekommenderat en skola som är klassificerad som gymnasieskola att i stället försöka få högskoleutbildningsstatus för att man då skulle komma runt den här regeln. Det här blir ännu märkligare med hänsyn till att det här kan handla om ungdomar som ligger på gränsen till 20 år men inte har fyllt det under terminen. De söker ju lånet för att just gå utbildningen och återbetala det, men vi säger nej därför att det är fel skolform. Samhällsekonomiskt är de här turerna onekligen svåråtkomliga. Jag tror inte att de exempel som jag nu har anfört är så vanliga men de förekommer, och sedan jag började engagera mig i den här saken har jag fått flera exempel på den här stelbentheten. Utskottet skriver i betänkandet att utgångspunkten måste vara att gymnasiestudier skall kunna genomföras utan skuldsättning. Utskottet har också vid sin behandling tidigare år av frågan om kommunernas ansvar för dessa elever förutsatt att det i de fall då föräldrarna inte ställer upp finns ett fungerande samhällsstöd och att gymnasieskolornas elevvårdande och kurativa verksamhet leder till att eleverna kommer i åtnjutande av behövligt stöd. Kommunerna i sin tur hänvisar till föräldrarnas ansvar och ställer sig i många fall negativa till att betala ut sociala bidrag, om man söker det. För den unga människan blir det alltså att vänta, utan garantier att komma in på skolan vid nästa ansökningstillfälle -- då måste eventuellt nya prover göras och nya regler följas. Det här blir naturligtvis dyrt för samhället, och ungdomarna känner sig lurade. Jag har förståelse för och känner sympati för utskottets grundprincip, men när det slår fel måste möjligheter till prövning i särskilda fall finnas. Jag är besviken över att utskottet inte har anammat innehållet i motion Sf503.
Herr talman! Sylvia Lindgren lämnade ju egentligen också svaren på sina frågor. Jag kan inte säga mer än att det är utskottets princip att man inte skall låna till gymnasiestudier -- här finns ju det kommunala ansvaret. Den skola som nämns i motionen -- Berghs reklamoch marknadsföringsinstitut -- är enligt vad jag har inhämtat en skola som gott skulle kunna fylla högskolekriteriet. Det är klart att det vore en fördel om så många skolor som möjligt levde upp till att ha högskolestatus. Det brukar inte försämra utbildningen eller kraven. Minnesgoda ledamöter som har varit med länge säger att det en gång i slutet av 70-talet eller början av 80-talet fanns ett regeringsförslag om att det skulle bli möjligt att ge dispens och ge de här människorna ett lån, men riksdagen avslog det -- just av den anledningen att man inte skall låna till gymnasiestudier. Det tycker jag att man kan respektera. Här talar vi nu om 19-åringar, men det kan ju gå längre ned i åldrarna om man slutar gymnasiet tidigare. Utan att vara alltför kunnig om det här kan jag tänka mig att det kan handla om ett par år, och då kan det röra sig om ganska mycket pengar. Det är det kommunala ansvaret och föräldrarna man måste lita på -- det är tyvärr så.
Herr talman! Först några ord om åldersgränsen. Det är ju fortfarande så, att man lämnar grundskolan när man är runt 16 år och den treåriga gymnasieutbildningen när man är 16--18 år. Det är vad som kommer därefter som kan vara intressant. I det här fallet är fortfarande utbildningen vid RMI Berghs skola att betrakta som en gymnasieutbildning. Elever har drabbats just på det sätt som jag tidigare exemplifierat. Jag vet att ärendet har behandlats vid ett sammanträde i regeringen. Men där säger man sig inte kunna göra någonting. Reglerna måste ses över, heter det. Jag vänder mig således till representanterna för den borgerliga majoriteten för att få veta vad som gjorts här. Men man är, som sagt, inte villig att se över några dispensmöjligheter. Jag är besviken över hur det här i praktiken slår. Jag har förståelse och känner sympati för de principer som utskottet värnar om. Också jag värnar om de principerna. Men när personer på bara några dagar eller veckor kan hamna mittemellan beträffande det här nätet tycker jag att det måste finnas en möjlighet att någonstans pröva detta i stället för att låta de ungdomar som drabbas gå sysslolösa. Vi riksdagsledamöter måste också sätta oss in i hur det i praktiken är och hur tillämpningen slår.

Herr talman! Tullverksamheten för det kommande budgetåret skall bedrivas efter de förutsättningar som varit gällande för innevarande budgetår. Det totala ramanslaget uppgår till litet drygt 1,25 miljarder kronor för budgetåret 1993/94. Detta motsvarar i stort sett vad Generaltullstyrelsen äskat i sin anslagsframställan. Tullverket åläggs inga nya sparbeting utöver de redan beslutade 300 miljoner kronor som man under fem år är ålagd att spara för att finansiera tulldatasystemet. Däremot får Tullen extrapengar. Man får 3,5 miljoner kronor för förberedelser inför EG och 8,25 miljoner kronor för att fullfölja tulldatauppbyggnaden. Några särskilda medel till tekniska hjälpmedel, SPADI-utbyggnad och ADB utrustning eller ökade resurser för nya trafiklinjer blir det inte, utan för dessa ändamål får Generaltullstyrelsen prioritera inom beviljat ramanslag. Generaltullstyrelsen begär att tullförrättningsavgifter och ränteinkomster skall redovisas mot inkomsttitel. Detta tillstyrks i propositionen. Herr talman! I samband med utskottsbehandlingen av Tullverkets anslag har också sju motioner från den allmänna motionstiden behandlats. Detta har medfört att vi socialdemokrater reserverat oss på fyra punkter. I en partimotion föreslår vi kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Dessa åtgärder rör flera utskottsområden. För vårt område gäller det en ökning av anslaget med 2 miljoner kronor för insatser i syfte att stärka Tullkriminalens spaningsoch utredningsresurser vad gäller den internationella ekonomiska brottsligheten. Detta krav har ej vunnit gehör vid utskottsbehandlingen. Enligt propositionen bör Tullverket påskynda anslutningen av företag till tulldatasystemet.

Herr talman! Jag skall börja denna teaterföreställning med att tala om skatteutskottets betänkande SkU23. Till detta betänkande har vi från Ny demokrati fogat två reservationer. Den ena reservationen handlar om ett kompetensstöd på 10 miljonr kronor till Tullverket för att komplettera kunskaperna på narkotikaområdet. Detta kommer min kollega Karl Gustaf Sjödin att senare tala om. Den andra reservationen handlar om lokala verksamheter. I en motion har socialdemokraten Folkpartiet att man åter skall inrätta en tullstation i Västervik. Till slut finns en kds-motion från Kenneth Lantz, som vill ha ett uttalande av riksdagen om värdet av en ökad gränskontroll i Självklart skall riksdagen bifalla dessa motioner. Vilka aspekter har vi här i Sverige när det gäller Östersjöområdet? Jo, sannolikheten är stor för att narkotikasmuggling, alkoholsmuggling, vapensmuggling och människosmuggling kommer att öka avsevärt nu när det forna Sovjetunionen inte längre är en diktatur. De resurser som satsas på en tullverksamhet i Östersjöområdet -- förlåt, herr talman, men nu kommer jag att svära -- kommr att ge dynamiska effekter för våra barn och barnbarn. Jag tror nämligen att de resurser som satsas på en ökad kontroll i Östersjön kommer att leda till att det svenska samhället får på sikt mindre problem genom att mindre mängder alkohol och narkotika förs in i landet. De 5--10 miljoner kronor som det kostar att öka kontrollen är väl använda pengar. Det farligaste med denna reservation är att Ny demokrati ställer sig helt och hållet bakom tre enskilda motionärer: en centerpartist, en folkpartist och en kds-are. Det är ju fruktansvärt att man skall tillstyrka enskilda motioner. Går jag ut på gatan och hämtar femton personer av varierande slag i samhället och sätter mig med dem i skatteutskottet, får jag en enhetlig anslutning till motionerna. Men i utskottet är det förbaskat svårt -- ursäkta mig, herr talman -- att tillstyrka enskilda motioner. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5. Min kollega kommer senare att yrka bifall till reservation 6.

Herr talman! Det här betänkandet angående Tullens verksamhet handlar om att fastställa anslagen. Vi i Vänsterpartiet vet att Tullen formellt sett har varit undantagen från sparprogram, men i praktiken har man tvingats spara genom att man skall finansiera tulldatasystemet inom sina ramar. Nu tror vi att man till stor del har klarat och kommer att klara av den här uppgiften. Vi vet att det är ett ansträngt statsfinansiellt läge. Därför har vi inte föreslagit i våra egna motioner några ytterligare medel till Tullverket. Vi är väl medvetna om att man har vissa problem inom Tullverket. Därför tycker vi att det är av vikt att effektivisera verksamheten. Vi tror att det socialdemokratiska förslaget under mom. 3 i reservation 3 om ett elektroniskt uppgiftslämnande kan hjälpa Tullverket att klara av de åtaganden man har inom begränsat ekonomiskt utrymme. Det hade varit frestande att tillstyrka förslag från Ny demokrati om mer medel, men vi har tyvärr inte klarat av att anvisa finansiering för ytterligare satsningar. Det är riktigt som Peter Kling säger att det finns problem på vissa håll, men vi menar att den som bäst kan avgöra de olika prioriteringarna är Tullverket självt. Därför har vi inte ställt oss bakom Socialdemokraterna tar upp i reservation 4 under mom. 4 Tullverkets befogenheter i EG-perspektiv. Det är kanske, som jag ser det, den viktigaste reservationen i betänkandet, den viktigaste punkten i hela betänkandet. Vi i Vänsterpartiet har inte motionerat i den här frågan. Det är en väldigt enkel förklaring till det: Vi anser inte att Sverige bör gå med i den europeiska unionen. Det är naturligt att de partier som är för EG medlemskap tar upp de problem som uppstår om Sverige går med i den europeiska unionen. Det är klokt och förståndigt av Socialdemokraterna att lyfta upp dessa problem, för de är oerhört stora. Det är märkligt att andra EG-vänliga partier inte tar upp och diskuterar dem mer fylligt. En rad problem kommer att uppstå vid EG medlemskap. Det gäller kemikaliefrågan, miljöfarligt gods och avfall. Där vet vi att det finns olika yttre kontrollnivåer inom den gemensamma marknaden som gör att man kommer i ett mycket farligt läge när man slopar de inre gränskontrollerna. Vi vet att det finns problem inom livsmedelsområdet, kötthantering, när det gäller salmonella, icke-animaliska livsmedel, listeriabakterien. Man har nyligen haft problem i Italien, där man har fått stoppa försäljningen av vissa livsmedel. Vi får problem med hotade djurarter och transporter över gränserna. Italien, Grekland och Irland står inte bakom internationella konventioner. Man har en oerhört snårig jordbrukspolitik inom EG, oerhört tekniskt komplicerad att övervaka. Det gör att det tulldatasystem där alla är mer eller mindre tvångsmässigt anslutna är helt nödvändigt för att inte Tullverket skall bryta samman under tyngden av det komplicerade regelverket. Det finns en rad sådana här problem, men det viktigaste är naturligtvis frågan om narkotikakontrollen. Peter Kling nämnde Östersjöländerna. Det är sant att de utgör ett problem. När man tänker på narkotika, tänker man ofta på Marocko, Thailand, Colombia, Burma, Libanon, länderna utanför EG. Men det stora problemet när det gäller narkotika är inte dessa länder, utan det är faktiskt EG-länderna. Tullen gjorde 1 639 beslag det senast registrerade året. Av dessa kommer narkotikan i 1 456 fall från EG länderna. 83 % av beslagen går att hänföra till EG När det gäller dessa 1 456 beslag av narkotika vid gränserna gjordes 1 302, 89 %, i samband med rutinmässiga stickprovskontroller. Det är dessa kontroller som skall försvinna i den gränslösa unionen. 83 % av narkotikabeslagen går att hänföra till EG-området. 89 % av beslagen gjordes alltså vid rutinmässiga stickprovskontroller. Det är detta som man riskerar att avhända sig vid den europeiska unionen. Det är mycket allvarligt. Det stora problemet, Peter Kling, är faktiskt den existerande narkotikaimporten från EG-staterna. Då säger Socialdemokraterna -- det är oerhört poängfullt -- i sin reservation att man faktiskt har rätt att göra narkotikakontroll även vid gränserna i ett EG-sammanhang, under förutsättning -- så har EG-kommissionen sagt den 8 maj 1992 -- att man har samma kontrollnivå inom landet som vid gränsen. Då kan man alltså ha kontroll vid gränserna, men då skall det vara samma ambitionsnivå som för kontroller inom landet. Socialdemokraterna tog upp i sin reservation behovet av en sådan kontrollverksamhet även inom landet, för att kunna få motiv och argument för att hålla en kontrollnivå vid gränserna. Därför är det olyckligt att man inte genast nu från den borgerliga majoriteten ställer sig bakom ett sådant yrkande. Visst vet jag att frågan bereds och utreds, men här borde det vara naturligt för en att säga klart ifrån att vi måste hålla en hög ambitionsnivå när det gäller narkotikakontrollen. Här behöver man inte vänta på utredningar, förvisso inte, Carl Fredrik Graf. Det är bara att ställa sig bakom förslaget. Ni gör EG-motståndaren en otrolig tjänst genom att hesitera och vara luddiga i den här frågan. EG kritikerna borde naturligtvis vara glada över sådana EG-anhängare, men den här frågan är för viktig för narkotikabekämpningen för att ha den stämpeln på det hela. Det är obegripligt att vi inte kan enas om en fast linje när det gäller narkotikabekämpningen i ett EG-perspektiv. Det här är det viktigaste. Jag anmälde mig på en viss tid och får i någon mån hålla mig till denna. Men vi har, herr talman, i vår meningsyttring ställt oss bakom de socialdemkratiska reservationerna. Sverre Palm från Socialdemokraterna har sagt att han begär votering beträffande två. Jag måste, med anledning av vad jag nu sagt, redan nu anmäla att jag vill ha votering vad gäller reservation 4 under mom. 4.

Herr talman!

Jag vill säga till Lars Bäckström att jag tror att satsningen på att stoppa narkotika , alkohol , vapen och människosmuggling ger mycket större effekter för svenska samhället än eventuellt -- i och för sig tycker jag att det är bra -- stävjandet av ekonomisk brottslighet riktad mot Sverige. En narkoman kostar 10 000 kr per dag för samhället. Det är jättestora pengar, för att inte tala om vad det ställer till med ur mänskliga aspekter. Jag tycker att det är konstigt att Lars Bäckström inte ställer upp på att dels öka resurserna i fråga om Östersjöområdet, dels anslå 10 miljoner till kompetensutveckling inom Tullen.
Herr talman! Jag kan förstå att Peter Kling från Ny demokrati tycker att det är märkligt, eftersom man ofta säger att vänsterpartisterna har guldbyxor på sig och alltid kan föreslå hur mycket pengar som helst, men så är det inte. Vi har inte kunnat skapa finansiellt utrymme för den här satsningen. Jag tror säkert att Tullverket skulle kunna ha väl nytta av dessa medel. Men vi säger att driv på med det elektroniska uppgiftslämnandet, som frigör en del resurser som kan användas till detta. Vi har sett det som möjligt att stödja Socialdemokraternas reservation om 2 miljoner extra. Det är litet märkligt att två oppositionspartier bjuder över Vänsterpartiet i en anslagsvillighet. Men, Peter Kling, 2 miljoner är i alla fall bättre än ingenting. Om 2 miljoner borde vi kunna enas. Ny demokrati är ett EG-vänligt parti. Det viktigaste ni kan göra för att bekämpa narkotika är faktiskt att se till att Tullverket har lagliga möjligheter att ingripa vid gränserna vid ett eventuellt EG-medlemskap. Så länge ni tvekar i den frågan blir det väldigt svårt att förstå er satsning och kamp mot narkotika. Det här är det absolut mest avgörande om vi skall kunna bekämpa narkotikan. EG-medlemskap utgör ett hot när det gäller ökat narkotikabruk, om vi helt tappar kontrollen över gränserna. EG-kommissionen har sagt att man måste ha möjlighet att ingripa inom territoriet om man vill ha yttre gränskontroller. Det var just vad Socialdemokraterna tog upp i sin reservation 4. Det borde vi tre partier kunde enas om, inte bara vi tre, utan riksdagens alla partier borde naturligtvis vara överens om detta. Tycker inte Carl Fredrik Graf det i dag, så kommer han säkert en annan dag att göra det. Det får vi se när han håller sitt inlägg.
Herr talman! Det är riktigt, Lars Bäckström, att när vi går in i EG skall vi behandla dessa frågor och diskutera dem både livligt och snällt. Det hoppas jag att vi gör, för det är en viktig sak för Sverige och svenskarna att se till att det inte kommer in en massa narkotika, självfallet. Jag har tre barn själv, så jag är väldigt mån om att det inte skall vara något inflöde av narkotika till Sverige. Sedan vill jag kommentera detta att 83 % av narkotikabeslagen gäller EG-länderna. Det är klart att det blir så. Ryssland har inte varit ''fritt'' så länge. Men vänta bara tills de narkotikaproducerande länderna kommer på att det kanske blir billigare att föra narkotika via f.d. Sovjetunionen och de baltiska staterna. Om de är billigare inkörsportar väljer man klart dessa i framtiden. Det är inte riktigt öppet ännu, men vänta bara några år tills det blir öppet. Vi har sett tendens till människosmuggling redan nu. Det är bara början, Lars Bäckström. Jag lovar med bestämdhet att narkotika och alkoholsmuggling, vapensmuggling och sådant kommer att öka avsevärt från östblocket. Jag är bergsäker på det. Därför menar vi från Ny demokrati att det är ett givet självklart ändamål att utöka Tullens resurser tills vi går med i EG -- sedan får vi se hur vi löser frågan. De miljoner som Lars Bäckström talar om att vi slösar till både höger och vänster innebär åter en gång -- jag måste svära i kammaren -- en stor dynamisk vinning för samhället: man får inte in sådan skit som narkotika, utan man håller gränserna stängda. Det är helt självklart.

Herr talman! Lars Bäckström pekade ut reservation 4 som den viktigaste. Jag har yrkat bifall till samtliga våra reservationer. För oss socialdemokrater är de lika viktiga allihop. Det var mitt försök att underlätta kammararbetet att begära votering bara beträffande två.

Herr talman! I det här betänkandet är vi eniga om anslagsnivån på drygt 1 255 miljoner. Sverre Palm tog i sitt inledningsanförande upp Tullverkets äskanden och andra saker kring detta som vi är överens om. Det är kanske ändå viktigt att framhålla den målsättning för Tullens verksamhet som anges i propositionen. Det är framför allt tre punkter som nämns, nämligen Tullens uppgift att fastställa underlag för tull, moms och andra skatter, vidare att svara för utrikeshandelsstatistiken och att övervaka kontrollen över den gränsöverskridande trafiken, med särskild prioritet när det gäller narkotika. Jag vill gärna ha det sagt, om nu någon skulle sväva i tvivelsmål på denna punkt, att det inte råder några delade meningar om vikten av att ta itu med dessa problem. Dessa mål kommer också att ligga fast. Det är självklart att det är två faktorer som under den närmaste tiden kommer att styra utvecklingen för Tullen. Det är dels närmandet till EG, dels utvecklingen i Östeuropa. Vi hörde här i de tidigare inläggen hur Peter Kling betonade närmast Östeuropafrågan och Lars Bäckström betonade EG-frågan. Jag skall inte döma vem av de båda herrarna som har rätt i det här avseendet. Men det är uppenbart att båda dessa faktorer påverkar tullens utveckling. När Sverige blir medlem i EG, vilket vi tror kommer att äga rum inom en ganska snar framtid, dvs. under de närmaste åren, kommer det att innebära att vi blir medlemmar i en tullunion. Detta påverkar momssituationen, vissa punktskatter, handelsstatistiken och hur varuflödet hanteras. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att skatteutskottet har till uppgift att se över skatter och tullar. Men detta hänger ju ihop. Det är viktigt att ha likartade momssatser och punktskatter i de olika länderna, därför att då minskar det ekonomiska incitamentet till smuggling av varor. Kontrollbehovet vid gränserna har tidigare diskuterats. De tidigare talarna har då främst berört narkotikafrågan, men det är också en kontrollfråga när det gäller den traditionella handeln. När det gäller den interna EG-handeln kommer tullens möjligheter att också i efterhand kontrollera företagens räkenskaper att aktualiseras. Men denna fråga är fortfarande inte löst inom EG. Därför torde det bli aktuellt att avvakta reglerna där. Till betänkandet har fogats några reservationer som har berörts. De två första reservationerna avser utökade anslag bl.a. till kompetensutveckling, som utgör den stora delen i detta betänkande. Jag tittade i Tullens anslagsframställan och fann, i likhet med Sverre Palms konstaterande, att Tullen i de flesta avseenden har fått vad man ansett sig behöva, men inte när det gäller viss teknisk utrustning. Tullen har själv inte prioriterat de båda områden som reservanterna har fört fram, utan det finns annat som man anser vara mer angeläget om utrymme skulle ges för ökade anslag. Jag tycker för övrigt att en begäran om tilläggsanslag på 2 miljoner i en budget som innehåller 1 255 miljoner definitivt ligger inom ramen för vad Tullverket själv kan prioritera. Det behövs nog ingen pekpinne från riksdagen i det avseendet. Det är värt att tillägga att det i den östra tullregionen har tillkommit en rörlig kontrollstyrka, som tidigare har funnits i den södra och den västra tullregionen, vilket ansluter till Peter Klings synpunkt när det gäller lokaliseringen av tullverksamhet i östra delen av landet. Hur man bäst löser dessa uppgifter är också en fråga som det är rimligt att Tullverket själv får bedöma. När det gäller lagregleringen av införandet av elektroniskt uppgiftslämnande för ombud delar jag naturligtvis uppfattningen, vilket också framgår av betänkandet, att det är angeläget att man kan utnyttja TDS fullt ut. Men vi bedömer det inte som nödvändigt att lösa detta genom lagreglering. Vi kan inte ensidigt se detta från Tullens perspektiv, utan det finns också ombud som agerar på marknaden, som kan behöva tid att anpassa sig. Men jag är övertygad om att en anpassning kan ske ganska snabbt även utan en lagreglering. Herr talman! Jag avslutar med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Carl Fredrik Graf gav inte så värst mycket svar på reservationerna. Tillägget på 2 miljoner ansågs vara en för liten summa. Men det är väl också känt för Carl Fredrik Graf att detta ingår i ett större sammanhang där vi har lagt en partimotion som berör övriga utskott här i riksdagen. Det gäller förslag på satsningar på Kronofogdemyndighet. Den lilla biten, 2 miljoner, avsåg Tullens stöd. För att det skulle bli en helhet behövdes detta stöd, men tyvärr blev det inte något sådant. Att man inte vill lösa problemet med att för få ansluter sig elektroniskt, tycker jag är tråkigt, därför att det tär på Tullens resurser genom att tullpersonal i dag måste hantera denna verksamhet manuellt i stället för elektroniskt, vilket kräver extra personal. Generaltulldirektören besökte oss i utskottet. Vi frågade honom om detta. Han svarade att det skulle vara en fördel för Tullverket om godkända ombud anslöts elektroniskt. Jag kan i och för sig godta att det finns en öppning för Tullen i ett EG-perspektiv. Det finns en förståelse för att man måste verka vid gränsen och kanske även på andra platser i landet för att kunna möta det som hotar oss. Men det är viktigt att vi då får signaler om hur regeringen tänker lösa detta. Fyra stora utredningar har presenterats av Tullverket. Men tyvärr studsar inte bollarna, och det kommer ingenting tillbaka. Det franska systemet med en utökad befogenhet att ingripa över hela landets yta framstår för mig som en väg som också Sverige skulle kunna gå. När kan vi få ett besked? Det är ju fler än tullpersonalen som är oroliga inför framtiden.
Herr talman! Jag tycker att den senare delen som Sverre Palm tog upp är den viktigaste i denna diskussion. Jag har t.o.m. hunnit ta del av den femte studien från Tullen -- det kom en studie i går t.o.m. Så visst händer det en del. Som framgår av betänkandet pågår en utredning i Utrikesdepartementets regi. Det är viktigt att framhålla att inte bara Tullen är part i målet, utan självfallet även Rikspolisstyrelsen. Utrikesdepartementets utredning syftar just till att samordna båda dessa myndigheters roll. Efter vad jag har inhämtat kommer utredningen att ganska snart -- förmodligen vid halvårsskiftet -- vara klar med sitt arbete. Jag har gott hopp om att ett färdigt utredningsförslag på det här området skall kunna föreligga inom en snar framtid.
Herr talman! Ytterligare försök har gjorts för att få svar på just denna fråga. Vi står nu inför en offentlig utfrågning den 4 maj. Är det ett datum då vi kan räkna med att få svar på denna fråga?
Herr talman! Sverre Palm nöjer sig inte med att utredningen skall presentera sitt resultat vid halvårsskiftet, utan vill ha ett datum preciserat. Jag måste då göra Sverre Palm, herr talman och övriga ledamöter besvikna, eftersom jag inte kan presentera något datum för när utredningen skall komma med sitt förslag. Men det är ändå inom ramen för ett par månader, så jag tror att det finns alla möjligheter att vi inom en snar framtid här i riksdagen skall kunna ta ställning till en helhetslösning.
Herr talman! Carl Fredrik Graf sade att vi kan vara förvissade om att han ser det som angeläget att bekämpa narkotika. Det tror jag också säkert. Men jag tror också att det är helt säkert att Carl Fredrik Graf, som de flesta andra moderater, är en varm vän av EG-unionen. EG-anhängarsidan ser ofta bara det goda som kommer från EG-unionen och inte de problem som ett medlemskap skulle medföra. Om majoriteten av folket tör hända nu skulle vända så att vi blir medlemmar i EG, och om profilen när det gäller problemen med narkotika och gränskontrollerna inte har varit hög, kommer vi att ställas inför fait accompli, och vi kommer att få acceptera mycket mer av de problem som det kan medföra än vad som annars vore fallet. Det handlar bl.a. om narkotikafrågan och om gränskontrollerna. EG-kommissionen sade den 8 maj 1992 till råd och parlament inom EG att kontroll vid de inre gränserna förutsätter motsvarande kontrollnivå inom medlemsstaternas territorium. Det är detta som finns som ett tillkännagivande i den socialdemokratiska reservationen. Enighet i tanken borde leda till enighet i handling, vilket vi borde ha haft i dag. Det gäller ju vid de förhandlingar som nu pågår att ha en mycket hög profil när det gäller denna fråga. Men det gäller även i andra frågor såsom kemiska produkter, livsmedel, farligt gods, vapen, djur och rabiesrisken. När det gäller förhandlingsarbetet med dessa frågor måste ambitionsnivån vara mycket hög, så att man kan utnyttja de paragrafer som finns i Romfördraget nr. 100 och nr. 36, som kan ge oss möjligheter till gränskontroller för att skydda hälsa, gods och liv i vårt eget land, även vid ett EG-medlemskap. Detta borde man ta fasta på redan nu. Här behövs inte de utredningar som man väntar på. Jag vill inte att vi skall besluta om den tekniska utformningen av § 63 eller § 75 i tullagen. Carl Fredrik Graf talade här om att han har sett den femte rapporten. Själv har jag t.o.m. läst den. Det är därför jag inser att vi inte behöver lösa detaljparagraferna, men vi politiker behöver ge klara instruktioner om att dessa problem måste lösas med en bestämd infallsvinkel, dvs. att vi måste se till att vi kan behålla gränskontrollerna för dessa områden, även om ni skulle råka få Sverige med i
Herr talman! Jag tog t.o.m. med mig denna rapport, så då kan jag föranstalta om förhör med Bäckström för att kolla att även han har läst den. Men det skall jag avstå ifrån. Bäckström deltog i utskottets studieresa till Italien senast. En sak som slog mig där var när borgmästaren i Palermo, som av kända skäl har ganska stora problem med brottslighet, såg möjligheten att komma till rätta med problemen med kriminaliteten genom ett samarbete inom EG. Självfallet innebär ett EG-medlemskap i detta avseende både möjligheter och risker. Jag blundar inte för att det finns risker i detta sammanhang. Bäckström har i sina inlägg i dag understrukit just riskerna. Jag upprepar det som jag sade till Sverre Palm, nämligen att denna fråga kommer att lösas inom en snar framtid. Det som behandlas i just detta betänkande är litet mer strikt gränsdragningen mellan Polisens och Tullens verksamhetsområden. Bäckström tar upp ett större perspektiv än det som framförs i reservationen. Det gör att jag för min del denna gång begränsar mig till det som förs fram i utskottets betänkande. Sedan får vi, när vi debatterar dessa frågor längre fram, återkomma till helhetsbilden.
Herr talman! Helt klart finns det naturligtvis inte bara dåligheter inom EG. Men vad vi nu diskuterar är just tullfrågan. Den viktiga punkten i det sammanhanget är att EG-kommissionen, för att vid ett EG-medlemskap kunna upprätthålla gränskontroller, säger att man måste ha motsvarande ambitionsnivå på kontrollverksamheten inom landet. Det är då klokt att sammanföra detta, eftersom det då blir enkelt att leda i bevis att man har denna struktur på sin kontrollverksamhet när det gäller exempelvis narkotikafrågan, livsmedel eller kemiska produkter. Det är denna poäng som jag tycker att vi borde ha kunnat vara eniga om i dag, men det är vi inte än så länge. Men, som någon sade, nästa år i Jerusalem är jag helt säker på att Carl Fredrik Graf måste ansluta sig till den gemensamma vänsterpartistiska och socialdemokratiska linjen, annars klarar han inte att behålla några EG anhängare över huvud taget.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte upprepa mig för mycket och därigenom ta kammarens tid i anspråk, men jag vill poängtera att det i sak inte finns någon skillnad mellan Bäckströms och min syn på denna fråga. Den enda skillnaden är att Bäckström i dag vill ge regeringen detta till känna, medan jag litar till att regeringen kommer med ett förslag med anledning av det utredningsbetänkande som alldeles snart kommer att presenteras. Detta kan möjligen vara skillnaden. Men i sakfrågan och när det gäller målet för verksamheten tror jag att vi är helt överens.

Herr talman! Sveriges inträde i EES och närmandet till EG kommer att ställa det svenska tullverket inför en rad nya metodproblem när det gäller bekämpningen av den organiserade narkotikasmugglingen. De rutin och slumpkontroller som i dag svarar för en huvuddel av tullpersonalens beslag kommer endast i ringa utsträckning och under speciella villkor att kunna användas även i framtiden. Eftersom narkotika också i fortsättningen kommer att vara kontraband och skall tas i beslag av tullpersonal då den påträffas vid olaglig införsel, är det angeläget att Tullverket får resurser till att utveckla ny kompetens för att möta narkotikahotet, särskilt som narkotikabrottsligheten i vår världsdel under senare år har nått rekordnivåer. Det finns viktiga erfarenheter att ta till vara hos tullpersonalen, men erfarenheterna behöver artikuleras och systematiseras. Andra länders tullmyndigheter, främst inom EG, har samlat viktiga kunskaper om tullens möjligheter att bedriva effektiv narkotikabekämpning under förhållanden med minskade gränskontroller. En europeisk narkotikaunderrättelseenhet är under uppbyggnad. Enheten kommer att få stor betydelse för informationsutbyte vid spaningsarbete och förundersökningar. För att enheten skall kunna utnyttjas maximalt vid svenska insatser måste Tullverkets rutiner för att inhämta, analysera och distribuera underrättelser utvecklas på åtskilliga punkter. Ett annat viktigt utvecklingsarbete rör s.k. profilsystem, som har till syfte att öka selektiviteten och därmed effektiviteten i tullkontroller. Sådana försök har i alla avseenden närmast karaktären av forskning. Det bör också noteras att Rikspolisstyrelsen har erhållit 10 miljoner kronor för specialsatsningar på bl.a. utbildning inom polisens narkotikabekämpning. Med hänsyn härtill är det lämpligt att även Generaltullstyrelsen får samma summa för utbildning och kompetensutveckling i samband med narkotikabekämpning. Medel härför kan lämpligen avsättas i de förslag till anslag som regeringen föreslår i kompletteringspropositionen under våren 1993. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i mom. 2 till skatteutskottets betänkande SkU23.

Herr talman! Det betänkande, BoU7, som vi nu skall diskutera har rubriken Utökat älvskydd. Jag vill börja med att citera regeringsförklaringen från den 4 oktober 1991: ''Naturvården ges en central roll i miljöpolitiken. Den biologiska mångfalden värnas. En hög ambitionsnivå skall gälla i arbetet med att skydda värdefull natur, såsom våra urskogar, hagar och våtmarker. De älvar och älvsträckor som har undantagits från utbyggnad värnas. Fler värdefulla vattendrag skyddas i naturresurslagen.'' Miljö och naturresursdepartementet har låtit utreda vilka vattendrag som är av särskilt stort värde för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård och fiske och som för närvarande inte är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad. Regeringen har sedan haft utredningen som underlag vid utarbetandet av proposition 1992/93:80 om utökat älvskydd. Av propositionen framgår att regeringen föreslår att sammanlagt 13 vattenområden och älvsträckor skyddas från vattenkraftsutbyggnad genom att de tas in i 3 kap. 6 § naturresurslagen. Det är i särklass den största sammanlagda ökningen sedan naturresurslagens tillkomst. En annan värdefull nyhet i regeringens proposition är att en granskning av skyddsvärda objekt gjorts över hela Sverige. Det är givetvis angeläget att skyddsvärda miljöer även i södra och västra Sverige tas in i naturresurslagen.

Utredaren föreslog att Bräkneån skulle skyddas i den del som rinner genom Blekinge. Propositionen föreslår att Bräkneåns hela vattenområde tas med i naturresurslagen. Utredaren föreslog också att Bostadsutskottet tillstyrker regeringens förslag om att sammanlagt 13 vattenområden och älvsträckor skyddas från vattenkraftsutbyggnad genom att tas in i naturresurslagen. I ett avseende är regeringspartiernas företrädare i bostadsutskottet och Socialdemokraterna inte överens. Det gäller älvsträckan mellan Stennäs och Björna i Gideälven. Som framgår av propositionen finns ärende för utbyggnad anhängiggjort hos vattendomstolen när det gäler Gideälven. Ärenden som är anhängiggjorda hos vattendomstol skall avgöras mot bakgrund av de vid tiden för ansökan gällande bestämmelserna i vattenlagen och naturresurslagen. Vi vill därför avvakta beslut i vattenmålet. Dessutom kan jag tillägga att regeringen förordnat att frågan om tillåtligheten av de ansökta vattenföretagen skall prövas av regeringen. Regeringen slår också fast i propositionen att arbetet med att inventera värdefulla vattenområden och älvsträckor bör fortsätta. När kunskaperna om skyddsbehov och motstående intressen ökat bör skydd enligt naturresurslagen övervägas för ytterligare vattenområden och älvsträckor. I propositionen föreslås också en ändring i vattenlagens 11 kap. 3 §. Ändringen i vattenlagen kan närmast ses som ett förtydligande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Herr talman! Ny demokratis företrädare Dan Eriksson i Stockholm yrkade bifall till reservation nr 2. Det är en reservation som Ny demokrati har fogat till betänkandet. När man tittar i det här betänkandet ser man att det finns 18 motioner, men ingen av dessa har väckts av Ny demokrati. Jag skulle vilja ställa frågan till Dan Eriksson: Varför motionerar inte Ny demokrati när man inte är nöjd med en proposition?

Herr talman! Jag tycker att detta verkar vara ett svepskäl från Ny demokratis representant. Om man är mycket intresserad av en fråga, bör man mycket noggrant ta del av vad som står i en proposition. Men nu visar svaret från Dan Eriksson i Stockholm att han tydligen har tagit intryck under diskussionen i bostadsutskottet. Det hade väl varit värdefullt om han redan från början hade antytt sina synpunkter och inte i detta sena läge skrivit en reservation. Det finns inte en enda motion från Ny demokrati i detta betänkande.

Herr talman! Jag tycker att denna lilla träta mellan Ny demokrati och Centerpartiet har vissa poänger. Birger Andersson stod här för en stund sedan och hade den något hopplösa uppgiften att försvara sitt partis ställningstagande mot bakgrund av alla stolta ord som fanns i regeringsdeklarationen, vilken Birger Andersson var oklok nog att citera. När det gäller Ny demokrati kan jag väl förstå att man inte hinner med allt. Man hinner inte förankra allt. Man kommer i sista stund. Det drabbar även oss i Vänsterpartiet. Vid behandlingen av detta betänkande hade vi inte någon ledamot med. Vi har som bekant inte några ordinarie ledamöter i utskottet, och suppleanten var förhindrad att närvara. Desto mer glädjande är det att finna att Ny demokrati i reservation 2 uttrycker sitt stöd för yrkande 1 i vår motion. Det är bra. Inte heller vi, Dan Eriksson, besväras av någon prestige i detta fall, utan vi tackar för detta stöd, även om det är surt för Birger Andersson. Jag anser att avvägningen mellan energifrågorna och bevarandeintressena i detta fall är ganska lätt att göra. Det energitillskott som vi skulle kunna få genom utbyggnad av de älvsträckor som det handlar om här i Gideälven, Stora Luleälven och Österdalälven är rena felräkningsvolymerna. Det är det däremot inte när det gäller vilka intressen som står på spel för i princip all framtid. Om vi inte skall sätta ett värde på det också, vet jag inte vilken uppgift som vi skall här i riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation 2. I vår motion hade vi ett yrkande om att vattenlagen skall ändras så att det är regeringen som skall avgöra tillåtligheten av vattenföretag, även om de orsakar mindre miljöpåverkan. Jag står givetvis bakom den meningen i motionen, men jag avstår från att yrka bifall till motionen i det stycket.
Herr talman! Jag förstår att det är besvärande för Vänsterpartiet att inte ens vara närvarande när utskottet handlägger en så viktig fråga. Jan Jennehag sade att jag var oklok nog att citera ur regeringsförklaringen. Jag tycker att det gav en mycket god bild av vad vi har åstadkommit sedan regeringsförklaringen i oktober 1991. Det var ur den jag läste. Jag kan citera ur motion Bo23 som har skrivits av ''Propositionen är en framgång för naturvården och alla som engagerat sig i arbetet med att bevara vattendrag mot vattenkraftsutbyggnad. Den borgerliga regeringen visar här större miljöförståelse och naturvårdsinsikt än vad de socialdemokratiska lyckats visa.''
Herr talman! Det är, Birger Andersson, svårt att vara ett litet parti i riksdagen. Speciellt svårt blir det att bevaka olika utskottssammanträden när vi i Vänsterpartiet är färre ledamöter än antalet utskott. Därför är det i vissa fall inte möjligt att vara närvarande. Det tror jag att Birger Andersson förstår. När det gäller den senare delen av Birger Anderssons anförande, där han läste ur vår motion, vill jag säga att propositionen trots allt är ett fall framåt. Det är riktigt. Däremot finns det naturligtvis en skillnad mellan regeringsdeklarationens mycket stolta uttalanden och det som blir det praktiska resultatet. Det vore ju så enkelt att nu uppfylla även dessa stolta deklarationer, eftersom det kostar så litet i form av minskad energiproduktion och skulle ge så mycket, både reellt och i symbolvärde.
Herr talman! Det är i alla fall glädjande att Jan Jennehag som motionär har gett regeringen beröm för propositionen. Det tackar vi givetvis för. Jag vill också när det gäller ambitionsnivån säga att naturresurslagen kom till i mitten av 80-talet. Sedan dess har inte något förslag kommit från någon regering där det har hemställts om att ytterligare älvsträckor och vattenområden skall föras in i naturresurslagen. Detta är alltså den första propositionen sedan naturresurslagens tillkomst där det har införts ytterligare älvsträckor och vattenområden. Tidigare har bostadsutskottet fört vidare motioner från partier som tillkännagivanden till regeringen.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande behandlas regeringens proposition om utökat älvskydd. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att sammanlagt 13 vattenområden och älvsträckor skall skyddas från en framtida vattenkraftsutbyggnad genom att de tas in i Därutöver anser utskottsmajoriteten att sträckan mellan Stennäs och Björna i Gideälven bör skyddas och föras in under naturresurslagens täckmantel. Österdalälven, Jaerukaska m.m. i Stora Luleälven samt Ljungån i Gimån, anser utskottet att ytterligare inventeringar bör genomföras. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet vill man inte nu ta ställning till Gideälven. Reservanterna anser att ytterligare inventering bör genomföras. I en annan reservation vill Ny demokrati gå ytterligare ett steg längre och redan nu, utan dröjsmål, ta in ett par älvsträckor i naturresurslagen. En bred riksdagsmajoritet anser att man först bör avvakta ytterligare inventeringar innan riksdagen fattar sitt slutliga beslut beträffande tre älvsträckor. Statsrådet aviserar nämligen i sin proposition att ytterligare älvsträckor och vattenområden framdeles skall inventeras. I anledning därav anser utskottsmajoriteten att tillfället är väl valt för att även dessa nämnda älvsträckor inryms i det aviserade inventeringsarbetet. Statsrådet får med andra ord bakläxa på några punkter. Förutom Gideälven, som föreslås skyddas mot utbyggnad, menar alltså en bred riksdagsmajoritet att regeringen bör återkomma till riksdagen med kompletterande lagförslag rörande vissa älvsträckors framtid. Vi får med andra ord möta frågan i framtiden. Herr talman! Så långt är allt frid och fröjd. En bred riksdagsmajoritet är i stort sett ense om tagen ända fram tills vi möter Gideälven. Här råder klart delade meningar om hur riksdagen bör förfara med Vänsterpartiet, anser att det är dags att redan nu skydda Gideälven från framtida kraftverksutbyggnader och starka exploateringsintressen. Vi tycker, herr talman, att det är bra att Ny demokrati har blivit mer miljövänligt och att man ställer sig bakom våra motioner. Det har vi ingenting emot. Regeringspartierna har här hamnat i opposition, och de har i sin reservation lojalt ställt upp på regeringens skrivningar. Reservanterna är därmed villiga att offra 6 mil återstående outbyggd och ytterst värdefull älvsträcka i den vackra strömmande Gideälven. Jag går därmed över till reservation nr 1 för att något närmare kommentera bakgrunden till utskottsmajoritetens ställningstagande och reservanternas skrivning i betänkandet. Den proposition vi nu behandlar är ett steg i rätt riktning. Men i väsentliga delar anser vi att med tanke på regeringens tidigare uttalade ambition, inte minst efter Birger Anderssons inlägg i kammaren, är propositionen en dålig kompromiss. När propositionen damp ner på riksdagens bord var det många med mig som höjde ögonbrynen och med stor förvåning ställde sig följande frågor. Varför hade statsrådet Görel Thurdin inte följt utredningsmannens förslag att skydda Gideälven? Varför sparas inte älven till eftervärlden och kommande generationer i ursprungligt skick med sina vilda forsar och strömmar? Gideälven ligger dessutom inom statsrådets egna domäner och den valkrets hon representerar. Utredningsmannen hade i sitt ursprungliga förslag vägt för och nackdelar mellan miljö--natur och olika motstående intressen. Han hade till sist funnit att ett bevarande av älven i dess outbyggda tillstånd är det ändamål som på lång sikt bäst främjar en god hushållning med naturintressena. En övervägande andel av berörda remissinstanser har därefter tillstyrkt utredningsmannens förslag. Riksförbund har alla samma budskap: Rör inte Gideälven! Alla har samma uppfattning. De har alla enigt ställt upp bakom utredningsmannens framlagda förslag och sagt nej och åter nej till Herr talman! Gideälven är av riksintresse. Den aktuella älvsträckan är inte mindre än 6 mil och är till allra största delen outbyggd. I fallet Gideälven är det med andra ord betydande riks och naturintressen som berörs. Enligt samstämmiga uppgifter berörs i mycket hög grad det rörliga friluftslivet, eftersom allmänheten flitigt utnyttjar den aktuella älvsträckan. Företrädare för Örnsköldsviks kommun har inför utskottet redogjort för sina ställningstaganden. Ett enhälligt kommunfullmäktige -- en enhällig kommun -- har avvisat planerna på en framtida exploatering av Gideälven. Man anser i Örnsköldsviks kommun att det är av synnerligen stort intresse för lokalbefolkningen och kommunen att älvsträckan i sin outbyggda del nu, inte senare, undantas från utbyggnad. Företrädarna för Örnsköldsviks kommun gjorde ett mycket starkt intryck i samband med uppvaktningen inför utskottet. De förde sin talan med skärpa, och de hade samtliga partiers mandat att framföra kommunens avvisande hållning till exploatering av älvsträckan. Utskottsmajoriteten har slutligen funnit att övertygande skäl talar för att sträckan mellan 6 § andra stycket i NRL. Det har funnits krav i motioner från Elvy Söderström, Herr talman! Vad har då hänt under resans gång? Vilka öden, äventyr och överraskningar återstår i den fortsatta hanteringen i maktens labyrinter i regeringskansliet? Det är fastslaget att blod är tjockare än vatten. Här har vi ett tydligt bevis på kopplingen mellan kapital, ägande och den sittande regeringens beslutsvånda. Det är många med mig som frågar sig varför Centern och framför allt Folkpartiet backat inför Moderaternas linje i samband med att ärendet föredrogs i regeringen. Efter hårdmangling i regeringen och efter det att frågan dragits i långbänk gick Moderaterna segrande ut ur striden. Förlorarna, herr talman, var miljövännerna, älvräddarna och de berörda kommunmedborgarna. Statsrådet Görel Thurdin, Centern, Folkpartiet och kds vek sig totalt och kapitulerade förbehållslöst inför ultimativa krav från Moderaterna och kapitalets företrädare. Fru statsråd! Varför tillmötesgå starka snäva kapitalintressen framför oersättliga naturvärden som är av stort intresse för det rörliga friluftslivet? Varför kompromissa bort dessa värden när partierna så storstilat och engagerat i tidigare sammanhang deklarerat sin inställning och vitsordat natur och miljöintressenas stora och ytterst betydelsefulla värde? I den borgerliga regeringsförklaringen hänvisade man till att regeringen avsåg att lägga fram en proposition. Tiden gick och ingenting hände. Tydligen satt det hårt inne att lägga fram en proposition. Frågor ställdes i riksdagen av enskilda, otåliga riksdagsledamöter som tillhörde regeringskretsen om och när propositionen skulle läggas fram. Efter sju sorger och åtta bedrövelser kom då äntligen regeringens proposition. Resultatet blev, enligt vår uppfattning, en dålig kompromiss. Man kan gott säga att regeringen inte nådde fram. Den maträtt som Siw Persson trodde att hon skulle bli serverad från statsrådets sida kom aldrig. Siw Persson har i debatten sagt att ''vi inom Folkpartiet liberalerna har länge hävdat att älvutbyggnadsepoken är slut''. Hur känns det, Siw Persson, att ställa sig bakom detta? Jag förutsätter att Siw Persson följer riksdagsmajoriteten i den slutliga voteringen. ''Det bidde en tumme av en vante.'' Siw Perssons ärliga propåer vägde lätt när regeringen senare fattade sitt definitiva beslut. Nu har Siw Persson chansen att stödja sina båda partikamrater Sigge Godin och Jag tog mig friheten att strax före denna debatt ögna igenom några tidigare debatter. Vad fann jag då? Herr talman! Det är mycket intressant läsning att i efterhand ta del av kammarens protokoll och vad som har sagts under senare år i debatten om Siw Persson har ofta fört Folkpartiets talan. Den 11 december 1989 sade hon att det nu skulle vara slut på betongpolitiken. Ammerån skall räddas och de få älvar som fanns kvar med rinnande vatten skulle få leva vidare. Den 25 april 1990 sade Siw Persson att Folkpartiet liberalerna än en gång ville ta tillfället i akt att hävda Folkpartiets krav om att älvutbyggnadsepoken skulle vara slut. Den 4 juni 1991 sade hon att Folkpartiet liberalerna i många år har kämpat för att rädda de få rinnande vatten och vattendrag som finns i vårt land. Herr talman! Liknande uttalanden som görs från kammarens talarstol förpliktar. Jag är inte ute efter att anklaga någon för uppenbart svek. Men det hade varit befriande om Folkpartiets goda målsättning hade hållit hela vägen ut. Nu blev det inte så. Nu sitter ni i högerbåset. Lojalt följer ni Moderaterna på deras väg för att skövla oersättliga naturintressen. Centern, Folkpartiet och kds har också hamnat i högerburen. Ni är på väg att glömma och frångå tidigare givna utfästelser och propåer och därmed svika miljövännerna i deras kamp. Löftena kunna ej svikas -- som det heter i den religiösa texten. Jag skulle vilja att Birger Andersson och andra grunnar litet extra på melodin, innebörden i den religiösa texten och sången. I dag har ni chansen att rösta för ett bevarande av en 6 mil lång forsande älvsträcka. Varför, statsrådet, denna kovändning? Varför offrar ni Nu vill man i elfte timmen kasta in handduken, och man gör en trevare i syfte att rädda vad som räddas kan. Nu vill man att frågan skall utredas. Vi tycker att det inte finns mer att utreda. Med denna motivering yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservation I reservation 2 av Ny demokrati vill man gå något längre. Jag yrkar avslag på reservation 2. Herr talman! Till sist några ord om vårt särskilda yttrande på s. 17 i betänkandet. Yttrandet berör förslaget till nambyte på de fyra största outbyggda och fredade älvarna. Vindelälven -- handlar inte längre om huruvida de skall byggas ut eller inte. Den handlar om vilken benämning, vilket namn, älvarna skall ha. Statsrådet föreslår att de s.k. huvudälvarna i fortsättningen skall benämnas nationalälvar. Förslaget är förvånansvärt och från konstitutionell synpunkt tveksamt. Vi från Socialdemokraterna anser att det är mer eller mindre en petitess att kalla älvarna nationalälvar. Förslaget är enbart en förändring till namnet -- observera detta, herr talman -- och helt utan övrigt förpliktigande, och därför mer eller mindre gagnlöst. Vi anser det närmast pinsamt att statsrådet och regeringen lägger fram förslag utan att närmare ha redovisat någon som helst bakomliggande saklig grund eller någon reell innebörd i lagförslaget. Vi uttalar den förhoppningen att riksdagen i framtiden slipper liknande lagförslag. Land skall med lag byggas, men inte med propositioner bestående av tomma ord, fraser och utfästelser. Lagförslag är lagförslag, och propositioner bör och skall rimligen innehålla relevans och substans vilken regering det än är som lägger fram lagförslaget inför Sveriges riksdag. Herr talman! När det gäller namnet nationalälvar kvarstår vår principiella uppfattning. Vi har med stor tvekan till sist accepterat namnändringen och i slutomgången avstått från att reservera oss i denna del. Vårt särskilda yttrande visar vår alltjämt kvarstående mycket skeptiska inställning till benämningen nationalälvar. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna 1 och 2, vilka finns fogade till betänkande BoU7.

Herr talman! Jag börjar med det som Magnus Persson sist talade om, nämligen frågan om nationalälvar. Det är riktigt att det inte finns någon principiell skillnad. Men det har ett högt symbolvärde att dessa fyra älvar får beteckningen nationalälvar. Jag vill citera vad som står i en motion där motionärerna redan har uppmärksammat detta. Andersson. De skriver där: ''Vänsterpartiet hoppas nu också att kampen för att rädda de fyra sista helt orörda älvarna i Sverige är över och har lyckats i och med att regeringen anser att de från och med nu ska betecknas som Sveriges nationalälvar.'' Jag tycker att det är ett ovanligt gnälligt särskilt yttrande från Socialdemokraterna i den här frågan. Även Gideälven skall nämnas i detta sammanhang. Jag överlåter det allra mesta till statsrådet Görel Thurdin, som är från dessa trakter. Även jag har släktkontakter där uppe, och jag är ganska ofta där. Statsrådet kommer att närmare behandla frågan. Jag vill i sammanhanget nämna att det finns flera socialdemokratiska motioner. Magnus Persson gjorde en ovanligt ensidig framställning -- även för att komma från Magnus Persson. Här finns bl.a. en motion där man helt yrkar avslag på propositionen. De socialdemokratiska motionärerna vill över huvud taget inte föra in några nya älvsträckor eller vattenområden i naturresurslagen. Det finns också en motion som helt sammanfaller med regeringspartiernas reservation. Jag skall citera direkt ur den socialdemokratiska motionen, som är författad av Berndt Ekholm, ordförande i Broderskapsrörelsen: ''Mot bakgrund av att det är nödvändigt att öka kunskaperna om bevarandevärdena i outbyggda vattendrag avser föredraganden -- statsrådet Thurdin -- att ta initiativ till fortsatt inventering av vattenområden och älvsträckor. Enligt min mening bör i en sådan inventering också ingå Gideälven och den del av Österdalälven som nämnts ovan. Jag anser att beträffande dessa ytterligare kunskap bör inhämtas så att en bedömning grundad på en ökad kunskap framöver kan göras huruvida de skall skyddas enligt NRL. Sammanfattningsvis anser jag alltså att ytterligare överväganden bör göras innan beslut fattas om älvsträckan vid Brunnsberg i Österdalälven. Riksdagen bör genom ett tillkännagivande i frågan försäkra sig om att älvsträckan kommer att omfattas av den aviserade inventeringen.'' Det är helt och hållet vad vi säger från regeringspartiernas sida. Vi har alltså hamnat i gott sällskap, i detta fall i Berndt Ekholms sällskap. Det kanske är dags för Magnus Persson att föra en debatt med de debattörer som över huvud taget inte vill ta in någonting nytt alls i naturresurslagen.
Herr talman! I en debatt i kammaren den 25 april 1990 sade Birger Andersson att en namnändring skulle ge ökad tyngd. Det gällde alltså det symboliska att älvarna skulle benämnas nationalälvar. Vi har efterfrågat den ökade tyngden. Vi menar att det inte finns någon substans bakom förslaget. Därför anser vi att det är litet övermaga att komma med ett sådant förslag. Birger Andersson berör sedan några övriga smotioner. Nu är inte Berndt Ekholm närvarande i kammaren. Men jag tror inte att Berndt Ekholm har någon avvikande mening, och att han inte är nöjd med att vi från socialdemokraternas sida går längre och för all framtid fredar Gideälven. Det skulle förvåna mig om han har en avvikande mening. Det socialdemokratiska partiet är som bekant ett stort parti. Det finns många enskilda motionärer som ser på dessa frågor från skilda håll. Utskottsmajoriteten har stannat för den socialdemokratiska riksdagsgruppens beslut. Vårt förslag är oåterkalleligt när det gäller Gideälven.
Herr talman! Jag ville bredda diskussionen. I Magnus Perssons inledningsanförande nämnde han enbart Elvy Söderströms motion. Men det finns alltså andra socialdemokratiska motioner som går i annan riktning. Det jag läste upp från Berndt Ekholms motion var ett direkt citat, och det tror jag att Magnus Persson faktiskt får godkänna. Citatet visade att Berndt Ekholm i detta fall går helt och hållet på samma linje som regeringen.

Herr talman! Jag gav bara Siw Persson ett gott råd. Siw Persson har som enskild ledamot i kammaren full rätt att rösta som hon vill. Men å andra sidan finns en viss förpliktelse om man i tidigare debatter visat framfötterna och sagt att det nu är slut med betongpolitiken. När Siw Persson har anklagat mig och Socialdemokraterna för att föra en politik där vi inte har räddat tillräckligt med vattenområden och kontroversiella älvsträckor, är det inte så lätt som att i dag plötsligt bara byta fot. Herr talman! Vi litar inte på regeringen. Vi tror inte att Görel Thurdin har en tillräcklig tyngd i regeringen för att motstå de mäktiga intressen som representeras inte minst av de moderata statsråden. Därför är det en himmelsvid skillnad, Siw Persson, mellan vårt förslag och det förslag som Siw Persson och andra försöker krypa sig ur bakvägen. Herr talman! Vi litar inte på regeringen. Det finns en klar skiljelinje mellan reservanterna och den majoritet som inom kort förhoppningsvis kommer att rädda Gideälvens vackra forsande strömmmar i statsrådets egen valkrets.

Herr talman! Jag tror att Siw Persson inte riktigt har ställt om sig från den tidigare oppositionsrollen, där hon kunde åka land och rike kring och beskylla oss för att vara betongpolitiker och för att offra älvar. Det har varit en livlig debatt om de här frågorna. Det vill jag säga, herr talman. Det gäller många kontroversiella älvsträckor. Siw Persson har tidigare varit en av de pådrivande. Därför beklagar jag att Siw Persson nu inte klart deklarerar hur hon kommer att rösta. Birger Andersson sade tidigare att i regeringsförklaringen sade man att miljön har en central roll och att älvar skall sparas. Då kan vi titta på reservationerna. Sträckan i Gideälven är sex mil lång. Här har utredningsmannen gjort ett bra jobb. Vi tycker att den är av så stor vikt att det finns all anledning att vi sparar en forsande älvsträcka. En kommun har sagt att vi inte skall röra Gideälven, och det står samtliga partier i kommunen bakom, även Folkpartiet liberalerna. Då måste jag ställa en fråga till mina vänner här i kammaren från de andra partierna. Varför inte lyssna till folket uppe i dalen? Varför inte lyssna till era partivänner i Örnsköldsviks kommun som bor på orten? Lyssna på rörelsen i framtiden, Siw Persson och andra! Då går det lättare att regera.

Herr talman! Det var ju för väl att jag var här. Det måste kännas skönt för Magnus Persson att äntligen få släppa loss all den ackumulerade känslostorm som måste ha funnits i Magnus Perssons bröst under hela 80-talet. Det har låtit som en vild brusande fors som har varit uppdämd under en längre tid och där dammarna har brustit. Jag tar tacksamt emot alla skäl för att vara rädd om våra älvar. Herr talman! När regeringens proposition lades fram sade jag att det var något unikt att en svensk regering på eget initiativ föreslog att 13 älvar och älvsträckor skall skyddas mot framtida vattenkraftsutbyggnad. Med Socialdemokraterna i opposition var jag inte ett dugg orolig för att propositionen inte skulle gå igenom, och jag hade ju rätt. Hade däremot Socialdemokraterna suttit i regeringen hade inte detta förslag lagts fram. Jag konstaterar också att Socialdemokraterna med Ny demokratis hjälp även har tagit in Gideälven i naturresurslagen. Det är alldeles riktigt att jag bor där uppe. Jag känner mycket väl till hur det förhåller sig med Gideälven. Magnus Persson beskrev Gideälven som om den var fullständigt orörd och fortfarande brusade fram i sina vilda forsar. Men jag har under socialdemokratisk tid också sett hur forsar i den älven har strypts. Det är inte så att vi på något sätt har offrat Gideälven. Regeringen måste ta sitt förvaltningsrättsliga ansvar och se till att vi följer de lagar som vi stiftar. Jag tyckte att Magnus Persson var inne på det området alldeles nyss. Det är väl ändå ganska ovanligt att man griper in i pågående ärenden. Det har väl hänt någon enstaka gång förut, men det är rätt ovanligt. Jag kan föreställa mig att Magnus Persson inte känner så där väldigt stort förtroende för regeringen. Han är väl vis från tiden med sin gamla socialdemokratiska regering och när den regeringen fattade beslut i dessa frågor. Vi får väl se. Den här regeringen har ju sagt att vi skall pröva tillåtligheten av det här projektet i regeringen. Vi avvaktar nu vattendomstolens utslag. Jag har sett att det står i betänkandet, som också Magnus Persson har ställt sig bakom, att man skall avvakta vattendomstolens utslag. Det står också att om vattendomstolen inte går emot projektet gäller inte det som Magnus Persson tillsammans med Ny demokrati har velat skall gälla just nu. Jag har också i propositionen och i mitt förslag -- det har regeringen också ställt sig bakom -- visat på viljan att utreda ytterligare och även ta med de diskuterade projekten som nu i propositionen inte lyfts in i naturresurslagen. Om vi skall gå vidare med utredandet får vi kanske också använda en annan metodik än att titta på älvsträckor och älvar. De är faktiskt som regel utredda tidigare. Den utredningsman som gjorde promemorian för departementets räkning utgick från mycket av gammalt utredningsmaterial. När vi sedan skall utveckla detta kommer vi in på mindre vattendrag. Då måste vi kanske titta på litet andra aspekter och även se på olika saker när det gäller skyddsvärde eller inte. Jan Jennehag sade att det i propositionen inte handlar särskilt mycket om vattenkraft som är möjlig att utvinna. Men för den skull finns det stora intressen av att ha möjligheten kvar att exploatera dessa älvsträckor. När det gäller mindre vattendrag finns inte det trycket på samma sätt. Men det kan ju vara så att någonting är skyddsvärt även om inte direkta exploateringsintressen hotar. Sedan vill jag kommentera det yttrande som Socialdemokraterna har i betänkandet. Där tycker jag som Birger Andersson. Min reaktion var: Surt sade räven om rönnbären. Magnus Persson önskar väl att Socialdemokraterna någon gång hade lyckats lägga fram ett sådant förslag och även ta in detta med nationalälvar. Jag tycker att det finns stor relevans i det uttrycket. Det är inte bara ett ord vilket som helst. Och även om det inte är mer juridiskt bindande i lagen, är det mer moraliskt bindande. All lagstiftning utgår från värderingar i samhället. Det tycker jag att vi skall komma ihåg, inte minst med tanke på att Socialdemokraterna gång på gång återkommer till utbyggnaden av t.ex. Kalixälven. Det är en älv som är världsunik och en älv som är helt outbyggd och som finns i befolkade områden. Det är den enda i världen som har de förutsättningarna, och därför är den unik. Nu har ni ställt er bakom detta med nationalälvar. Det skall bli mycket intressant att se om ni försöker leva upp till att inte komma med den sortens förslag i framtiden. Det är ju ett nationalarv som vi här talar om. Vi kan i detta sammanhang gärna nämna att sådana här älvar skall kallas nationalälvar. De är något som vi lämnar över till framtida generationer och som vi är rädda om. Vi skall visa att vi är stolta över dessa älvar och använda begreppet nationalarv om dem. Det är litet beklämmande när ni försöker ifrågasätta detta begrepp. Det visar att ni egentligen inte har förstått varför vi vill skydda älvar och varför det är så viktigt att skydda hela älvar. Ni har nu om än motvilligt ställt er bakom detta begrepp. Jag tycker att det är bra att vi har sytt in er i den fållan, så att vi i fortsättningen skall slippa höra några utbyggnadskrav från er. Ni får nu respektera de regler som ryms i naturresurslagen och som är så oerhört viktiga.

Herr talman! Statsrådet var tydligen litet förnärmad, eftersom hon började litet våldsamt -- men hon slutade sedan rätt bra. Statsrådet sade att hon tacksamt tar emot alla skäl för att rädda älvsträckor. Statsrådet kan då ta del av vårt betänkande och följa det. Man kan inte som statsrådet rent hypotetiskt säga att vi, om vi hade haft regeringsmakten, aldrig hade lagt fram ett sådant här förslag. Det är alltså en rent hypotetisk tanke. Men ni kan tala om att ni har offrat Gideälven och vikt er för kapitalet. Ni har inte lyssnat till rörelsen. Herr talman! Statsrådet och andra borde ha lyssnat till Örnsköldsviks kommun, där ett enhälligt kommunfullmäktige, en enig kommun, har sagt nej. Man frågar sig: Varför inte lyssna på folket i dalen? Vi tycker att den nya metodik som statsrådet nämner är bra. Vi tycker att det är bra att man fortsätter med utredningen av dessa vattendrag, oavsett om de är belägna i norr eller i söder. Jag tror att det finns en hel del material att studera. Sist men inte minst något om nationalälvar. Herr talman! Det gäller här tro och tyckande. Vi tycker att land skall med lag byggas. Land skall inte byggas med luftslott. Jag tycker inte att det finns någon substans i ordet nationalälv. Men vi behöver inte närmare gå in på det. Vi har nu vikt oss och sitter, som statsrådet sade, i fållan. Vi har valt att i ett särskilt yttrande tala om att vi inte tycker om uppläggningen, men ändå accepterar den, och sådant är läget nu. Vad sist gäller Kalixälven har vi, herr talman, sagt att de fyra huvudälvarna skall skyddas, och det står vi kvar vid. Statsrådet vet också att det kanske lokalt har funnits någon som tyckt annorlunda. Men vi står i princip fast vid bevarandet och skyddandet av de fyra huvudälvarna. Det är det budskap som vi har gett tidigare och som vi ger i dag. Försök alltså inte att kasta grus i maskineriet på den punkten! På den här punkten är vi överens, och jag tycker att det är bra. Jag hoppas också att begreppet nationalälv så småningom kan komma att ligga väl i var mans och i varje partis mun, men vi tyckte att det var litet dumt i nuvarande läge. Nu är vi dock överens på den punkten.
Herr talman! Det må vara, Magnus Persson, att mitt påstående var hypotetiskt, men det var byggt på mycket stor erfarenhet. Därför vågade jag mig på detta hypotetiska påstående. Magnus Persson använde vidare ordet förnärmad. Ja. jag blev litet upprörd, eftersom jag har varit här i riksdagen under 80-talet och har lyssnat på debatterna här. Vi hade då en grupp av partier i riksdagen som ständigt slogs för att rädda så många älvar som möjligt. Jag tycker faktiskt inte att den kritik som Magnus Persson för fram är befogad, och jag måste ha rätt att uttrycka den uppfattningen. Jag vill till sist beträffande Gideälven säga att jag hoppas slippa få höra någon ytterligare gång från Magnus Persson att vi har offrat denna älv. Den är inte offrad utan ingår i ett förvaltningsrättsligt ärende i en vattendomstol, och ni har själva ställt er bakom den åtgärden. Vi beslöt i regeringen i höstas att också vi skulle pröva tillåtligheten av projektet i fråga. Magnus Persson föregriper -- tala om hypotetiska påståenden! hela den rättsliga processen och hävdar att denna älv skulle vara offrad därför att regeringen är tvungen att ta denna förvaltningsrättsliga hänsyn. Jag tycker faktiskt att det är ett övertramp, och jag hoppas att Magnus Persson erkänner det. Jag vet mycket väl hur det ser ut där hemma. Magnus Persson försöker komma undan från det förhållandet att oerhört vackra forsar försvann i denna älv under Socialdemokraternas regeringstid. Ångermanland, är det mesta utbyggt, och det har skett under socialdemokratisk regeringstid.
Herr talman! För att börja där statsrådet slutade tycker vi, precis som statsrådet, att Ångermanland har offrat tillräckligt i form av älvutbyggnader. Det var med anledning därav som vi tyckte att statsrådet, rikt på erfarenheter, som hon själv säger, borde ha följt utredningsmannens förslag i denna del. Hon bör då inte bli så upprörd utan inse att kritiken delvis är befogad. Vi har under årens lopp haft många debatter om utbyggnad av vattenkraften. Jag tillstår att det är en besvärlig fråga, men vi har kommit ett stycke på väg. Jag sade tidigare att det inom alla partier tidigare har funnits miljövänner som gjort avvikande uttalanden. Men jag tycker att man på den senaste tiden har tappat en del mark och fysisk kondition, och jag tycker därför att det finns anledning att påminna om tidigare bedrifter och debatter. Jag hoppas att statsrådet fortsätter med den nya metodiken och återkommer till riksdagen beträffande de tre älvsträckor som vi är överens om att man skall arbeta vidare med. Men Gideälven ligger fast.
Herr talman! Det som ni socialdemokrater är minst kända för är omsorg om rättssäkerheten. Jag är därför inte alls förvånad över att Magnus Persson driver debatten på det sätt som sker i dag. Den nuvarande regeringen har emellertid tagit hänsyn till att ärendet om Gideälven är föremål för en rättslig process. Men vi har också visat på att vi tycker att detta är ett viktigt ärende, som vi skall ta hand om i regeringen. Efter det att Kammarkollegiet så småningom har yttrat sig kommer vi att ta ställning i ärendet. Detsamma gäller även för andra älvar som finns med i detta utredningsperspektiv. För att inte sluta med någonting negativt vill jag till sist säga att jag ändå är mycket nöjd med att få igenom detta beslut i riksdagen. Jag tycker att det visar att det även när Socialdemokraterna sitter i opposition är möjligt att få gehör i sådana här viktiga frågor. Jag tycker att det bådar gott för den framtida handläggningen av kommande förslag från oss.

Herr talman! Jag vill fråga Elvy Söderström om en sak. Jag har tillgång till hennes motion, och i slutet på hemställan där skriver hon att hon vill skydda Gideälven, uppströms Björna. I bostadsutskottets betänkande skriver vi att det gäller älvsträckan mellan Stennäs och Björna. Har Elvy Söderström lämnat sitt yrkande och anslutit sig till det som står i bostadsutskottets betänkande?

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för betänkandet föreslås att ytterligare 13 vattenområden och älvsträckor skyddas från vattenkraftsutbyggnad. Man föreslår också att beteckningen på de fyra största outbyggda älvarna i Norrland skall ändras. Det är svårt att förstå motivet till denna förändring. Jag har stor förståelse för bostadsutskottets funderingar på vad begreppet nationalälv innebär. En älv som finns i detta land måste väl vara en nationalälv? Statsrådet medger att det är en symbolisk förändring. Någon stor förståelse för denna symboliska förändring torde det inte finnas. Jag har skrivit en motion med inriktning på att det i en tid då vi står inför stora förändringar av energisystemen är fel att med alla till buds stående medel hindra ytterligare utbyggnad. Jag är helt övertygad om att många i riksdagen torde få förändra sin inställning till vattenkraftsutbyggnad då vi sätter i gång med avveckling av kärnkraften. Jag är inte den som vill skövla och bygga ut alla älvar, men man borde fundera både en och två gånger innan man lägger en död hand över all utbyggnad. Riksdagen kan väl ändra på de beslut den fattar -- speciellt om man fattar beslut som är tokiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion, vilken behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå upp mer i debatten, men det Leif Marklund har sagt kräver en kommentar. Att åberopa sysselsättningsskäl för att bygga ut älvar och ta i anspråk stora värden som inte går att återställa i framtiden är en väldigt farlig väg att gå. Vi kommer naturligtvis att få fler lågkonjunkturer. Även om vi nu bygger ut allt vi har här i Sverige kommer vi ändå till en lågkonjunktur då vi står utan möjlighet att bygga ut. Vi får inte koppla långsiktigt hänsynstagande till miljö och natur till sysselsättningen, för då fattar vi fel beslut. Jag vill bara kommentera att Leif Marklund hakar upp sig på begreppet nationalälv och säger att alla älvar är nationalälvar. Ja visst, jag håller med om att de befinner sig inom landets gränser. I och med den kommentaren från Leif Marklund anar jag också ringa förståelse för värdet av våra nationalparker och att man använder det begreppet.
Herr talman! Jag känner inte igen resonemanget om åberopande av sysselsättningsskäl. Jag vet egentligen inte var statsrådet hämtade det ifrån. Huvudargumentet i motionen var faktiskt energipolitiska skäl, och det är helt andra skäl än sysselsättningsskäl. Ett ansvarigt statsråd borde ha en viss förståelse för att samhällsintressena ibland väger över när man ställer dem mot vissa förändringar i naturen. Det här är precis ett sådant tillfälle. Herr talman! Jag yrkar fortfarande avslag på propositionen.

Herr talman! I frågan om mobila slakterier, som jag har tagit upp i motion Bo610, har det skett en tillfredsställande utveckling, att döma av rapporterna. Det är, tycker jag, en väldigt bra grej, som ger mycket positiva effekter. Det är inte så många det gäller, men i dessa dagar är det viktigt att fler kan leva på sin näring. Därtill kommer möjligheten till export för det lilla företag som har utvecklat den här produkten. Man hoppas kunna utveckla modeller som är lämpliga att sälja till Australien för fårslakt och till Sydamerika för boskapsslakt. Nu är det min förhoppning att vi på sydligare breddgrader skall få tillgång till renkött från de mobila slakterierna, så att vi ser att de fungerar. Sedan kommer jag till motion Bo608, där jag tar upp äganderätten till marken. Vår inställning i den frågan är att man skall utreda äganderätten ordentligt en gång för alla. Vi tycker att det har väldigt stor betydelse. Det skulle minska spänningarna mellan rennäringssamer, övriga samer och fastboende. Jag påstår inte, men det kan inte uteslutas, att statsmakten medvetet undviker en utredning om äganderätten. Genom den lagändring som beslutades i december 1992 försvårade man möjligheten till domstolsprövning. Sedan hävdas det från utskottets sida att dessa frågor bör lösas genom domstolsprövning. Nu undrar jag: Var finns logiken i detta? Utskottet avstyrker min idé om stöd för den rättsliga prövning som Landsförbundet Svenska Samer vill få till stånd. Det låter litet konstigt. Vi i Ny demokrati anser att det är av vikt att stödja denna rättsliga prövning, och därför vill vi ge Landsförbundet Svenska Samer ett rimligt stöd för förande av talan i Genève. Därmed yrkar jag bifall till min reservation.

Herr talman! Vänsterpartiets arbetssituation gör att hur väl vi än vill så innebär det vissa svårigheter för 13 personer att fullt ut delta i 17 utskotts arbete. Det uppstår då situationer som den vi har just nu, att vi inte har någon meningsyttring till det här betänkandet, eftersom vi inte har kunnat följa arbetet i utskottet. Därför yrkar jag bifall till våra motioner 602, yrkandena 1--4, samt 603 och 607, som det redogörs för i betänkandet. I betänkandets första avsnitt behandlas frågan om ersättning på grund av radioaktivt nedfall. Det beslut som bostadsutskottet föreslår kammaren att fatta innebär att ersättningen till samerna för kött som på grund av för höga cesiumvärden inte är tjänligt som människoföda skall kunna bestämmas av regeringen utan att regeringens beslut föreläggs riksdagen. Har jag tolkat det rätt, när jag påstår att man nu börjar tumma på det gamla riksdagsbeslutet från 1986 om att samerna skulle hållas skadeslösa för förluster som uppstår till följd av Tjernobylolyckan? Nästa avsnitt handlar om kontot Främjande av rennäringen. I den frågan har fler än Vänsterpartiet skrivit motioner. Det är väl inte konstigt, om riksdag och regering drar på sig kritik i frågan om renantal och betesinventeringar, eftersom man sänder signaler åt olika håll. Man påpekar att en betesinventering är nödvändig men avsätter inga pengar till den.

Samernas trygghetspaket kostar i dag 2,5 miljoner kronor. Det är alltså 4 miljoner kvar till de andra uppräknade utgiftsposterna. Renantalet är en viktig fråga, inte bara för samerna utan även för andra intressenter i området, och ett fastställt renantal bör i rimlighetens namn bygga på en gjord betesinventering. Att rennäringsfrågorna inte tas på allvar blir med denna nonchalanta hantering av en så viktig fråga tydligare än någonsin. Utskottets skrivning vad gäller fiskesamerna är ungefär som att säga god dag, yxskaft. Utskottet skriver att regeringen skall återkomma i lämpligt sammanhang, om det visar sig att fiskesamernas rättigheter inte kommer att kunna tillgodoses i rimlig grad. Vad är rimlig grad? Och vad är lämplig tidpunkt? Det har sedan länge stått klart att det är mycket svårt för fiskesamerna att försörja sig, till följd av tidigare fattade beslut och ingrepp i olika fiskevatten. Att antalet fiskesamer som slagits ut är väldigt stort, det vet också utskottet. Denna mycket gamla näring och detta inslag i det samiska samhället riskerar att helt utplånas. Ett tillkännagivande som riksdagen gav regeringen om skogssamernas situation nämns inte av vare sig regeringen eller utskottet. Jag vill bara påminna om det, så att den frågan inte skall glömmas bort framöver. I fråga om vem som skall ha upplåtelserätt till jakt och fiske på markerna ovan odlingsgränsen, om det är samerna eller staten, lär inte sista ordet vara sagt. Samerna har sett till att frågan uppmärksammats i olika internationella fora, och eventuella rättegångar förbereds både här i Sverige och i Genève. Det som har hänt i den frågan efter beslutet den 15 december är att en konsult har anlitats för att utarbeta ett förslag, och sedan skall de berörda länsstyrelserna ena sig om ett gemensamt förslag, som skall vara klart den 1 april. Vad som sedan skall hända med det förslaget vet inte jag, och därför vill jag fråga om utskottets ordförande kan svara på om det kommer att sändas ut på remiss och vilka remissinstanserna i så fall är. Jägarförbundet har redan fått tillfälle att lämna remissvar under hand, men det har inte SSR. Som skrivs i betänkandet, har frågan om samebyarnas rätt att bedriva annan näringsverksamhet än renskötsel tidigare varit föremål för riksdagens bedömning och beslut. Utskottet skriver att mångfald och valfrihet bör finnas såväl i det samiska samhället som i andra samhällen. Jag tror att man skriver detta, eftersom jag i min motion säger att jag tycker att det skall råda valfrihet och mångfald även i samesamhället. Utskottet skriver vidare att en samhällsordning i första hand måste utvecklas på det sätt och i den takt som invånarna själva önskar. Jag måste därför fråga om det helt har undgått utskottet att samerna själva sedan år tillbaka har framfört just detta krav. Samerna har framfört kravet att de inte skall hindras i utvecklingen av sina näringar genom en påtvingad näringsförbudslag. Avslutningsvis vill jag påpeka ett direkt fel i det stycke i betänkandet som handlar om mobila slakterier. Det finns inget sådant slakteri i Västerbotten. Det fanns en äldre variant för tio år sedan, men den fungerar inte längre. Jag tycker också att det är att undanhålla en del av sanningen när utskottet inte anger att det vanliga när det gäller stöd för investeringskostnader är 35 %. Det finns något fall med 50 %. Som svar på motion 603 om nordiskt samarbete när det gäller uppbyggandet av en samisk turistnäring, svarar utskottet att frågan redan är väckt. Jag efterlyser litet mera entusiasm från utskottet när det gäller framtida investeringsmöjligheter. En litet positivare skrivning hade inte stört.

Herr talman! Det är inte särskilt länge sedan riksdagen hade anledning att debattera och fatta beslut om rennäring och samefrågor. Det skedde i denna kammare så sent som i december 1992. Det är alltså bara några få månader sedan. Flera av de frågor som nu tas upp i olika motionsförslag var då föremål för en ordentlig behandling och genomlysning. Därför har utskottsmajoriteten för sin del inte ändrat uppfattning i flera av de frågor som här har tagits upp. Utskottet har kanske därför inte tillräckligt utförligt, enligt någons mening, gått igenom och behandlat de frågor som har nämnts. Jag kan hålla med Berith Eriksson om att det självfallet hade varit en fördel för utskottets arbete om någon representant för Vänsterpartiet hade varit med vid utskottets behandling av ärendena. Vänsterpartiets stol stod tom. De synpunkter som nu har framkommit skulle möjligen ha kunnat påverka utskottet. Nu kanske det är något sent. Men det ligger till på detta sätt. De enskilda frågor som Berith Eriksson tog upp har således i huvudsak behandlats redan i beslutet i december. Jag vill försäkra att det inte är tal om att man på något sätt skall förändra eller dra undan någon ersättning för dem som har drabbats av nedfall från Tjernobyl. Betesinventeringen skall självfallet fortgå. Berith Eriksson säger att det inte finns några pengar anslagna till detta. Det finns en summa pengar varav en del skall användas till betesinventering. Det är en viktig och angelägen fråga. Frågan om samernas rätt och möjlighet att driva annan näringsverksamhet är föremål för diskussion. Riksdagen har beslutat att inrätta ett sameting. Denna fråga och liknande frågor utgör sådana typiska frågor som skall och bör tas upp av sametinget och föras vidare. Det är ett av skälen till att sametinget skall inrättats. Jag tror därför att vi skall vara litet försiktiga med att från riksdagens sida lägga ut pekpinnar när det gäller alltför många detaljer och tala om hur det skall vara. Vi bör nu lugnt avvakta sametingets tillblivelse och de frågor som sametinget kommer att prioritera och vilja ta upp. När det gäller Max Montalvos reservation var pläderingen inte riktigt liktydig med kravet i motionen. Max Montalvo ansåg att vi en gång för alla borde utreda äganderättsförhållandena. Kravet i motionen gällde dock ett direkt anslag till en organisation, som har tagit på sig uppgiften att föra vissa frågor vidare till Europadomstolen. Riksdagen har ingen möjlighet att gå in på det sättet. Det finns regler och anslag för rättshjälp.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
Herr talman! Jag tycker inte heller att vi skall ha några nya pekpinnar. Vi skall i stället försöka ta bort litet av de gamla. Av dessa 11 miljoner finns det kvar ca 4 miljoner när man har räknat bort de öronmärkta pengarna. Dessa pengar skall även räcka till sådant som marknadsföring. Jag vill verkligen veta vad som skall tas bort. Skall hela trygghetspaketet tas bort för samerna? Det skapades först ett trygghetspaket för jordbrukarna. Vanliga löntagare har trygghetspaket genom AMF. I och med premieskatten fick man ta bort ca 15 % från dessa pengar. Man fick t.ex. säga upp försäkringar. Det gällde en försäkring som ger ersättning vid långvarig sjukdom så att man skall kunna sätta in en ersättare. Det gällde också en olycksfallsförsäkring för fritid. Bertil Danielsson säger att det finns pengar. Det stämmer inte. Det finns inga pengar. Man måste då svara på vilka av de andra uppgifterna som skall tas bort. Man säger att det är viktigt med betesinventering och att den skall utföras, men det finns som sagt inga pengar till detta. Jag vill också säga några ord om sametinget och frågan om samebyarnas rätt och möjlighet att driva annan verksamhet. Samebyarna har företrätts av SSR, som har framfört detta krav under en rad av år. Kravet har även framförts av samernas nationalråd, som har funnits i minst två år. Samtliga sameorganisationer ingår i rådet. Det blir väl inte bättre om man väntar in sametinget. Man får dock hoppas att regering och riksdag tar sig samman och fattar beslut i den här frågan när kravet kommer från sametinget.
Herr talman! Berith Eriksson säger att det inte finns några pengar. I det här beslutet kommer riksdagen faktiskt att anslå pengar, bl.a. till betesinventering. Den sifferexercis som Berith Eriksson hänger sig åt känner jag inte igen från utskottsbehandlingen, eftersom de exklusiva kunskaper som Berith Eriksson besitter inte kom till utskottets kännedom. Ingen representant för motionärerna var närvarande. Det är litet svårt att i kammarbehandlingen avgöra huruvida det är någon substans eller ett politiskt inlägg när dessa siffror nämns. Men vi kan konstatera att utskottet fastställer -- i enlighet med vad propositionen innehåller -- att det inte finns någon möjlighet att öka anslaget. Det finns alltså ett lika stort anslag som tidigare; däri ingår betesinventering. När det gäller frågan om ett sameting måste vi väl ändå övergipande hålla med om att det är utomordentligt viktigt och värdefullt att det skapas ett sameting som skall ta till vara just de intressen som samerna har. Jag tror att vi med trygghet kan överlämna åt sametinget att avgöra vad som är viktigast. Jag tror att det är bättre att man förlitar sig på sametingets överväganden än på riksdagens i dessa specifika fall.
Herr talman! Det är fullkomligt häpnadsväckande att utskottets ordförande inte känner till ärendet bättre. Var finns de pengarna? Betesinventering har tidigare inte ingått i det här kontot. Det som har hänt är ju att man till de 4 513 000 kronor man tidigare hade lägger ytterligare 600 000 kronor i öronmärkta pengar för att upprätta renstängsel mot Norge. Det finns väl inga nya pengar förda hit?
Herr talman! Om Berith Eriksson är lika väl förtrogen med anslagsfrågorna som när det gäller vem som är ordförande i bostadsutskottet kanske man inte skall fästa alltför stor tilltro till hennes uppgifter.

Herr talman! Bertil Danielsson sade att jag hade talat om fel saker. Jag refererade till hela skeendet, men slutade med att tala om det rimliga stöd som jag nämnde i motionen. Nu har jag fått reda på att det inte går att ordna något sådant stöd. Problemet kvarstår ju ändå. Ni försvårar möjligheten att gå till domstol samtidigt som ni förordar detsamma. Det går inte ihop. Är det verkligen er mening att det skall vara så?
Herr talman! Om det inte finns skäl att försvåra, eller föreligger hinder som inte jag känner till, är det naturligtvis fel. Jag kan inte ge besked om huruvida det verkligen är på det sättet. Alla skall ha rätt att få sin sak prövad i domstol. Därom kan vi vara ense. Jag gläder mig åt att Max Montalvo nu inser att riksdagen har svårt att ge speciellt bidrag till en organisation för den här typen av frågor. I alla de ärenden som tas upp till avgörande i domstol skall man naturligtvis lägga stor vikt vid att rättvisa skipas och att rätt råder.
Herr talman! Bertil Danielsson förstår säkert också att man inte skulle bege sig ända till Genève för att föra talan om det gick lätt att göra det i Sverige. En försvåring har tydligen inträtt.

Herr talman! Jag vill helt kort kommentera ett par frågor i detta betänkande. Det var många människor som bor ovanför den s.k. odlingsgränsen i Norrlands inland som noterade att den tillträdande regeringen 1991 skulle utreda ett förstärkt skydd för äganderätten. Äntligen, tänkte många, kommer våra frågor att få ett svar. Om det anses angeläget att förstärka skyddet för det ägande som redan i dag, genom klara gränser och övriga handlingar, har sin äganderätt ostridig, vad borde då inte göras för dem som av olika anledningar inte har eller anser sig ha detta? anses oklarheter råda både vad gäller omfattningen av det privata ägandet av skogs och jordbruksfastigheter och vilka villkor som i övrigt är de riktiga. Bl.a. när det gäller avvittringen i dessa områden anses från ortsbefolkningens sida att fel har begåtts och att därför mark, som rätteligen skall ägas av de olika privata fastigheterna, i stället har blivit kronoöverloppsmark. Den här frågan har tidigare behandlats av utskott och riksdag, mig veterligt med det enda resultatet att justitiedepartementet gav ut en informationsskrift. Det är inte skrifter som befolkningen i dessa områden vill ha. De vill ha en ordentlig utredning om de förhållanden som de anser vara oklara. De anser sig heller inte vara skyldiga att väcka processer och föra talan inför domstol av den enkla anledningen att det inte är fastighetsägarna som har skuld till om oklarheter råder. Det handlar ändå om de två nordligaste länens lappmarker. Om fel begåtts är det ju statliga myndigheter som har varit felande. Då borde självfallet staten reda ut det hela. Åtminstone är det ju ett rimligt krav att staten utreder frågan. Jag tycker att det är helt otroligt att man utreder ett förstärkt skydd för äganderätten utan att de människor kommer i fråga som på olika sätt anser sig inte ha fått sin rättmätiga egendom. Jag vill också beröra frågan om ersättning för det radioaktiva nedfallet från Tjernobylolyckan. Jag är ganska bekant med de frågeställningarna eftersom jag var med om att förhandla fram de ersättningar som, åtminstone den första tiden, betalades ut via länsstyrelserna. I näringsutskottet bytte jag ut ett renkonto mot möjligheten för alla andra människor i de här trakterna att få ersättning, t.ex. fiskare, jägare, bärplockare osv. Första året fick också älgjägare ersättning för älgar som fick kasseras på grund av höga värden. Efter det året blev tydligen älgjägarna immuna mot cesiumet: gränsvärdet höjdes och ersättningen försvann. Oavsett vilken åsikt man har i fråga om ersättning borde det vara ett rimligt krav att staten står för analyskostnaderna. Jag har tidigare motionerat om detta. Nu finns det andra som har gjort det. Jag har sagt det tidigare; jag kan upprepa det. Det radioaktiva nedfallet föll över bygder där människor alltid har hämtat vilt, fisk och bär från skogen. För många har detta varit av stor betydelse för hushållet. Det radioaktiva nedfallet blev ett mycket hårt slag för dessa människor. Om någon nu vill ta reda på hur radioaktivt smittat köttet eller fisken är måste han eller hon själv bekosta detta. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta, men från utskottet motiverar man ett avslag på sådana åtgärder med att hänvisa till det statsfinansiella läget. Herr talman! Det torde vara behövligt att återkomma till riksdagen i båda dessa frågor.